Herr talman! Låt mig bara som en kommentar till fru Marklunds resonemang säga att jag beträffande den del som hör ihop med vår rubriksättning här om ”sysselsättningen” och kvinnornas situation i samhället inte har några invändningar; det är en i stora drag korrekt beskrivning som fru Marklund gjort. Med den beskrivningen bakom oss kanske det också kan finnas anledning att lyssna till de synpunkter som jag vill tillföra den här debatten. ”Den trygghet och självkänsla som vetskapen om att alltid kunna finna ett arbete ger är det främsta villkoret för människovärde i vårt samhälle.” Detta slås fast i det socialdemokratiska partiprogrammet. Partikongressen 1972 ställde målet ”arbete åt alla” som den centrala arbetsuppgiften framför sig. ”Arbete skall erbjudas inte bara den som efterfrågar det utan förhållandena skall ändras så, att alla kan efterfråga arbete och därmed bli delaktiga i det egenvärde som tillgången till ett arbete ger.” Allt fler människor återfinns i arbete i dag. Från 1965 och fram till 1972 har ökningen varit omkring 160 000, främst genom en ökning av deltidsarbete. Hela 61 procent av kvinnorna återfinns i förvärvsarbete. I ökad utsträckning kräver de gifta kvinnorna samma rätt till arbete och egna inkomster som männen. Alldeles påtagligt är att långtidsutredningens beräkningar för den kvinnliga förvärvsintensiteten har slagit alldeles fel. För första gången kräver kvinnorna — trots en konjunkturnedgång — rätten till arbete. På mindre än tre år med en dämpad ekonomisk aktivitet har 125 000 gifta kvinnor gått ut i förvärvsarbete. Men samtidigt kan man märka en motsatt tendens hos männen, framför allt hos de äldre och medelålders. LO-rapporten ”Ekonomiska utsikter” från hösten 1972 visar att mellan 10000 och 20000 människor över 55 år genom utslagning har lämnat arbetsmarknaden de senaste åren; människor som inte har orkat med ett hårt tempo och en dålig miljö på farliga arbetsplatser. När det är ont om arbete, är det framför allt de svaga på arbetsmarknaden som drabbas. Vårt ekonomiska konkurrenssystem leder till en uppdelning på två skilda arbetsmarknader med en för de starka, unga och bäst utbildade, framför allt unga män, som är efterfrågade av näringslivet, och en för dem som inte orkar med samhällets produktionskrav. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera. Kravet på stimulerande arbete och mänskliga arbetsmiljöer måste tillgodoses för att ta bort den otrygghet och otrivsel som följer med en hård och konkurrensinriktad arbetsmarknad. Men trots att en större andel förvärvsarbetar i vårt land än i andra industriländer och trots att vi satsat hårdare på sysselsättningen än något jämförbart land, väntar fortfarande hundratusentals människor på arbete och kräver sin rätt att tjäna en egen inkomst. Det är kvinnorna, ungdomarna och de äldre som betraktas som inte tillräckligt produktiva, och det är alla de som är undersysselsatta och har för låg inkomst för att kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende av andra. Hur många arbeten kommer att finnas för dem under 1970-talet, och vilken typ av arbete kommer det att röra sig om? Det har gjorts beräkningar och prognoser, baserade på den troliga utvecklingen inom olika sektorer mellan 1970 och 1980. I statistiska centralbyråns översikt ”Trender och prognoser i befolkning, utbildning och arbetsmarknad” räknar man med att den offentliga sektorn skall öka kraftigt. Prognosen säger att det inom privat service och offentliga tjänster tillkommer 317 000 nya jobb mellan 1970 och 1980. Men samtidigt förlorar vi 250 000 jobb — en kvarts miljon — inom industri, jordoch skogsbruk, samfärdsel och varuhandel. Prognosen baserar sig på en snabb ökning inom den offentliga sektorn, vilket emellertid inte har skett under de senaste åren, då kommuner och landsting har tvingats till hårda åtstramningar. Prognosen förutsatte t.ex. att sjukvården och utbild ningen skulle få kraftigt ökade resurser och att det därmed skulle skapas möjligheter till nya arbeten. Men just åtstramningen av den offentliga sektorns utbyggnad — som faktiskt har inträffat — drabbar främst de nytillträdande på arbetsmarknaden. Även om en beräknad ökning på 317 000 nya jobb skulle ske fram till 1980, visar det endast en total ökning av antalet jobb under perioden 1970—1980 med 67 000. Detta kan inte på långa vägar motsvara målet ”arbete åt alla”, Om man enbart tar hänsyn till befolkningstillväxten, och inte till en ökad förvärvsintensitet, kan man beräkna behovet av nya arbeten till minst 75 000 fram till år 1980. Det bör också sägas att några nya jobb skapas inte enbart genom konjunkturförbättringar, och även om vi får räkna med en förbättring av sysselsättningen inom industrin under 1973, så kommer det totala antalet arbetstillfällen troligen inte att öka. Det har sagts tidigare i debatten och framkom också på ABF:s budgetstämma den 17 januari. Nya jobb skapas inte av en osynlig hand eller av aldrig så väl utarbetade prognoser och — som sagt — heller inte enbart av konjunkturförbättringar. De borgerliga förslagen om en ytterligare stimulans till företagen, som skulle skapa optimism hos företagen och därmed nyanställningar även hos de svaga företagen, verkar föga genomtänkta och i hast hopkomna. Nu som tidigare förväntar sig människorna av samhället-staten åtgärder för sysselsättningen och misstror kapitalet och enskilda företag att ha förmågan att tillgodose människornas grundläggande behov av trygghet i jobbet. För dem som är utan jobb är ”optimism” hos företagen inte mycket att lita till. Vad vi behöver nu är en plan för hur sysselsättningen skall utvecklas under de närmaste och kommande åren och för hur sysselsättningen skall fördelas. Vi måste veta hur många jobb och i vilken takt de skall tillskapas inom såväl den offentliga sektorn som företagssektorn. För att en sådan plan skall kunna göras och för att därefter behov av styrmedel skall kunna preciseras, krävs en konkretisering av sysselsättningsmålen. Detta framför 9 socialdemokrater i motion 886 till årets riksdag. Hur många hundratusen nya jobb behövs till år 1980? Vilka slags varor och tjänster önskar vi? Inom vilka sektorer skall jobben finnas? Vill vi ha en kortare daglig arbetstid för alla eller för vissa grupper? Är en kortare daglig arbetstid för alla den enda lösningen för att åstadkomma arbete åt alla? En sådan sysselsättningsplan bör, enligt vår mening, utformas av samhället och inte enbart efter arbetsgivarnas redovisade behov av arbetskraft. Självfallet kan en sådan plan inte bli alltför detaljerad och måste kunna justeras. Med utgångspunkt i en plan kan vi ställa krav på de behövliga näringspolitiska insatserna när det gäller kapitalförsörjning, teknisk förnyelse, utbildningsinsatser och mera som blir behövligt. Men först när preciserade mål för sysselsättningen är formulerade kan man överblicka vilka styrmedel som erfordras för att uppnå målen. Avstår vi från att skaffa en sådan plan för sysselsättningen, överlåter vi också enligt mitt förmenande på marknadskrafterna att bestämma vad som skall ske. Då blir det kapitalavkastningen och lönsamheten som blir avgörande och inte människornas behov av arbete. Sysselsättningsproblemen är inte en fråga om tillfälliga konjunkturvariationer, som kan lösas med hjälp av skattelättnader till det privata näringslivet eller nedskärningar för den offentliga sektorn. ”Arbete åt alla” åstadkommes inte genom subventioner om hundratals miljoner till kapitalägarna. Befrielse från arbetsgivaravgiften för vissa företag, statliga bidrag till de svaga företagen eller aldrig så vackra ord om ”alla goda krafter” löser inte sysselsättningsproblemen. ”Arbete åt alla” kommer med all säkerhet att ställa krav på stora solidariska samhällsinsatser och krav på en starkare styrning över det privata näringslivet med ett väsentligt större samhällsoch löntagarinflytande i företagen. Då återstår att se vad mittenpartiernas ”alla goda krafter” i verkligheten betyder. ”Välfärd bygges av folket i arbete. Samhällets möjligheter att öka välfärden sammanhänger med att så många som möjligt bidrar med sin produktiva insats. Om fler människor sysselsätts ökar den totala produktionen. Det samhälle som inte tar till vara arbetsvilja och arbetsförmåga förslösar resurser och undandrar sig möjligheter till att förbättra människornas villkor.” Detta fastslog den socialdemokratiska partikongressen 1972 när den antog jämlikhetsgruppens andra rapport. Att planmässigt ta till vara nationens viktigaste tillgång — människornas vilja att delta i arbetslivet — är vår angelägnaste uppgift. För att förverkliga parollen ”arbete åt alla” krävs det därför att vi preciserar våra mål, gör upp en samlad plan för sysselsättningen och därefter redovisar de styrmedel som erfordras.

Herr talman! I anslutning till den debatt som herr Jansson gav upphov till vill jag bara säga att det i en del län inte hjälper om man var enig om att få lantbruksstyrelsen till sig — man fick den inte ändå. Så det är inte alltid säkert att det räcker ens med enighet på den punkten. Det har talats mycket om regionalpolitik här. Vi minns väl alla den både långa och nyansrika debatt som fördes före jul. Det framfördes synpunkter från olika delar av vårt land. En del områden prioriterades på skilda sätt genom besluten. Jag har emellertid den bestämda känslan att de beslut som fattades i många fall var alltför generella. Man talade mest om länen eller om olika landsdelar. I verkligheten finns det mycket stora strukturskillnader också inom länen. Inom relativt expansiva län kan det finnas kommuner som av olika skäl blivit avfolkningsbygder. Jordbrukets strukturomvandling har gått hårt fram, och nya företag som kunnat suga upp den friställda jordbruksbefolkningen har inte kommit. Kan då inte sådana frågor klaras inom länet? Tyvärr icke. Företagslokalisering kräver regelmässigt resurser som länsmyndigheterna icke råder över. Läggs järnvägar ner utan tillfredsställande utbyggnad av landsvägsnätet, kan en länsstyrelse knappast mer än protestera och vädja. Resurserna finns på högre plan. Tar man genom skolreformer bort utbildningsmöjligheter i form av yrkesskolor etc. utan att skapa ersättningsformer, och tvingar man ungdomen att resa flera mil för att få utbildning, så kan kommunala myndigheter och länsmyndigheter knap past mer än protestera och vädja. Lägger man en skatteutjämningsreform på det sätt som skatterevisionskommittén har föreslagit, som slår blint mot kommuner som redan har tunga bördor att bära, vad kan en kommun göra? Kommer därtill att man utarmar bygden genom att minska antalet poststationer, stationeringsorter för poliser, sjukkassor, arbetsförmedlingskontor, apoteksnederlag etc., har man snart nått resultat: glesbygd! Jag vill med dessa exempel påvisa nödvändigheten att vid regionalpolitiska bedömningar också skärskåda de olika länens och områdenas inre struktur. Annars kommer vi att få glesbygdsområden i alla delar av landet, områden som ur naturvårdssynpunkt är miljövänliga, avstressande och hälsobefordrande att bo i, men som på grund av statliga negativa åtgärder förlorat sin attraktionskraft. Då frågan om polisdistriktsorganisationen behandlades i riksdagen för något år sedan, hade jag anledning att ta reda på förhållandena inom ett polisdistrikt, som kännetecknas av de avfolkninssymtom jag påtalat och som på grund därav var ifrågasatt för indragning. Jag kunde då konstatera att detta distrikt hade den lägsta brottsligheten i riket — ännu ett positivt drag hos en bygd där hetsen och stressen icke kommit till dominans. Detta var en inledning som jag såg mig föranlåten att göra för att på något sätt anknyta till den grupp av talare som jag har inrangerats i utan eget förvållande. Jag hade nämligen egentligen anmält mig att tala under rubriken allmän politik, men jag hade av någon anledning kommit in under sysselsättningspolitiken. Men när jag nu talar om brottsligheten leder det mig in på det som jag egentligen tänkte säga i dag. Både under förra året och det näst föregående året ägde mycket engagerande debatter rum rörande narkotikaskadade. Hos alla som deltog i debatten spårade man en djup oro inför den fara narkotika utgör inte minst för vår ungdom. Bruket av narkotika är också nära förbundet med den växande kriminaliteten. Enligt kriminalvårdsstyrelsens petitaskrivelse för 1972/73 var den 1 april 1971 23 procent av klientelet på våra kriminalvårdsanstalter och 11 procent av frivårdsklientelet narkotikamissbrukare. Under 1971 års höstriksdags debatt i ämnet påpekade en av talarna nödvändigheten av att göra en analys av orsakerna till att så många ungdomar söker sin tillflykt i narkotika. Det måste vara någon eller flera orsaker till att unga människor flyr verkligheten in i narkotikarus trots att de icke kan undgå att vara medvetna om den fara de ger sig in i. Narkomanvårdskommittén har sökt klarlägga narkotikabrukarnas bakgrund. Dessa undersökningar har bl.a. redovisats i skriften Fakta om narkotika och narkomani, som utgavs 1971. Av dessa undersökningar framgår tvenne bakgrundsbilder såsom starkt dominerande — den första är splittrade hemförhållanden och den andra alkoholbruk i hemmet. ”Undersökningarna visar att en benägenhet att missbruka narkotika är ett av flera störningssymtom. Som bakgrund till störningssymtom inklusive benägenhet att missbruka alkohol och narkotika, framstår brister i familjeharmonin som mycket viktig.” På ett annat ställe står det: ” 1967 gjordes en undersökning av narkotikamissbrukande ungdomar — — —.

Är det möjligt? Och hur skall det i så fall ske?

Det är denna av värme, trygghet och harmoni präglade miljö som verksamt kan bidra till att ge barnen det livsinnehåll de under sina barndomsoch uppväxtår behöver. För det andra är det nödvändigt att barn och föräldrar undervisas och fostras på ett sådant sätt att alla blir goda familjemedlemmar. För min egen del tror jag att den kristna etiken alltjämt är den mest gedigna och hållbara grundvalen för samlevnad i hem och samhälle. Dekalogens tio kortfattade bud utgör sedan flera tusen år tillbaka pelare, på vilka ett rättsväsende och social samlevnad måste byggas. Bergspredikans etik, som kan beträffande samlevnaden i samhället sammanfattas: ”Du skall älska din nästa som dig själv” eller ”Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, det gören I ock dem”, är hittills såvitt jag förstår oöverträffad i pregnans och innehåll. Jag är övertygad om att ett större utrymme åt sådana verkligt livsbejakande ting på olika nivåer — det må gälla förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller särskild föräldraskola — givetvis kombinerat med undervisning i de praktiska problem som förvaltningen av ett gott hem också innefattar skulle vara av stor betydelse för att skapa harmoniska hem. För det tredje bör samhället skapa sådana förhållanden att hemmen under barnens uppväxtår kan fungera, och om möjligt fungera hela dagarna. Man gör mycket i våra dagar för att möjliggöra för kvinnan att komma ut i förvärvslivet. Hon bör få valfrihet. Men man gör ganska litet för att mannen får motsvarande valfrihet att vara i hemmet medan makan arbetar. Man ordnar barndaghem för barnen. Det är viktigt att så sker, och jag vill ingalunda fälla någon dom över dem som anser sig böra lämna barnen på daghem eller i familjedaghem för att kunna arbeta. Men jag vågar påstå att ett barndaghem kan aldrig ersätta ett gott hem. Hur många gånger har man icke hört om barn, som långt innan hämtningstiden ställt sig vid dörren eller fönstret och sett med längtan i blicken efter mamma eller pappa. Det berättas om en skolklass, som en gång fick i uppgift att tala om vilket som var det bästa de visste.

Icke minst skattebestämmelserna stimulerar till att båda parterna i ett äktenskap arbetar utanför hemmet. Ett exempel på den disponibla inkomsten efter skatt för en familj på fyra personer, varav två barn i skolåldern, visas på TV-skärmen. Familjen har en sammanlagd inkomst av 60-000 kronor. Denna inkomst kan förtjänas på olika sätt.

Det innebär att familjen disponerar över 600 kronor i månaden mer än om den ena av parterna skulle tjäna in hela inkomsten. Självfallet stimulerar en sådan konstruktion en arbetsfördelning där båda makarna tjänar pengar. Om det nu inte går att ordna med halvtidsarbete för båda makarna, så kan det ju hända att bägge två anser sig böra arbeta heltid utanför hemmet, eftersom det lönar sig. Det är klart att hemmet kan fungera bra, om båda arbetar halvtid med ombyte mitt på dagen. Men går det att genomföra? Dessutom kan man fråga sig om det är samhällsekonomiskt att en investering som gjorts i utbildning av en person används endast fyra timmar per dag. Ofta har parterna olika dyrbar utbildning. Ibland är det kvinnan som har genomgått en högre utbildning, ibland är det mannen som gjort det. Ur samhällsekonomisk synpunkt bör man givetvis utnyttja den mest i vars utbildning samhället har gjort den största investeringen. Om det inte är genomförbart att ordna med deltidstjänster så att två makar kan bytas om att vara hemma, anser jag att hemarbetet bör värderas på det sättet att den som arbetar utom hemmet avstår en del av lönen till den hemarbetande maken, som får deklarera och skatta för denna del av den gemensamma inkomsten. Motsvarande avdrag görs givetvis hos den som intjänat lönen. På detta sätt minskas förstås skatten, vilket för det enskilda hemmet är lika positivt som det ur det allmännas synpunkt är negativt. Ett hemarbete medför emellertid också samhällsvinster, som på längre sikt kan bli nog så väsentliga. Det kan i varje fall inte vara rimligt att en människas arbete i hemmet skall anses som värdelöst, allra helst om man betraktar det sammanhållna harmoniska hemmet som en nyckel till minskad kriminalitet och minskat narkotikaoch alkoholmissbruk bland våra ungdomar. Jag vill i detta sammanhang framhålla att det är nödvändigt att den här saken genomarbetas ordentligt, hur det nu skall ordnas. Det har många gånger i motioner och även från denna talarstol hävdats att en hemarbetande kvinna åtminstone bör ha rätt till ATP-poäng, då hon sköter sina barn i hemmet. Så är ju inte fallet nu, En annan sak som jag i största hast vill nämna något om är att i många hem går sammanhållningen förlorad på grund av alkoholmissbruk. Den frågan är allvarlig. Skall antalet alkoholmissbrukare öka? Skall antalet hem som bryts sönder av denna orsak öka? Tungt ansvar vilar över riksdagsbeslutet 1965, då mellanölet släpptes ut i allmänna handeln. Alkoholmissbruket har härigenom trängt långt ner i åldrarna. Ungdomen i grundskolan är till huvuddelen alkolbrukare, många rena missbrukare. Det är att hoppas att alkoholpolitiska utredningen snart kommer med ett förslag som radikalt minskar det alkoholmissbruk som nu skapar så många familjeoch hemproblem och att riksdagen kommer att fatta beslut som kan verka hämmande inte bara på alkoholbruket utan även på dess konsekvenser i form av bl.a. kriminalitet.
Herr talman! Herr Henmark menade att samhällets åtgärder är inriktade på valfrihet enbart för kvinnan. Det är något som vi kvinnor kanske inte riktigt förstår. Valfriheten existerar i dagens samhälle för de välutbildade och för dem med goda inkomster men inte för dem som har låga inkomster och som av ekonomiska skäl måste gå ut i förvärvsarbete. Målsättningen måste vara att för båda parter i ett äktenskap, både man och kvinna, skapa ett ekonomiskt oberoende av den andra individen. Samtliga våra åtgärder måste vara inriktade på det. Samhällets insatser skall därför inriktas på åtgärder som leder till ekonomiskt oberoende och därmed till valfrihet för både man och kvinna.
Herr talman! Jag beklagar om jag inte kunde uttala mig tillräckligt tydligt när jag vid många tillfällen framhävde att svårigheterna just är att man inte har kunnat åstadkomma samma valfrihet för mannen som man nu söker åstadkomma för kvinnan. Jag säger inte att målet är nått i någotdera fallet, men jag hävdar att valfriheten måste finnas för både man och kvinna, så att de kan bestämma över sitt arbete.
Herr talman! Herr Henmark talade om att hemarbetet skall värderas och att vi skall vidta åtgärder för det. Men vi har inte samhällsresurser att ge den borgerliga valfrihet som herr Henmark talar om med både vårdnadsbidrag och en utbyggd barntillsyn. För att åstadkomma ett oberoende för kvinnan, som är det största målet i dag, måste vi bygga ut barntillsynen och skapa förutsättningar för henne att gå ut i förvärvsarbete. Det målet skall vi ha för ögonen.

Herr talman! Jag upplever arbetslösheten som det svåraste problemet i vårt land, och det är motiveringen till att jag gång på gång i motioner, interpellationer och debatter tar upp arbetslösheten. Jag ser arbetslösheten som drabbar den enskilda människan som ett lidande, som något som förtar all möjlighet till trygghet och glädje. För äldre människor kan en långvarig arbetslöshet göra deras återstående livsår bittra och svåra att uthärda. Jag upplever arbetslösheten som den tyngsta börda en politiker kan bära, och det tunga ansvar man har gör att man ständigt måste arbeta med denna fråga, ständigt försöka medverka till att lindra människors svårigheter och ständigt försöka medverka till att åstadkomma arbete, som ger mening åt människors liv. Jag skall uppehålla mig vid dels ungdomsarbetslösheten, dels arbetslösheten i mitt eget län. Arbetslösheten är mycket omfattande i Gävleborgs län. Länet var bland de län som 1971 och 1972 redovisade den största ökningen av antalet arbetslösa, och prognoserna för första halvåret 1973 visar på fortsatta svårigheter — detta, väl att märka, i en uppåtgående konjunktur. Företagen väntas uppehålla sysselsättningen på ungefär nuvarande nivå, vilket således innebär en fortsatt hög arbetslöshet. Situationen är besvärande inom exempelvis skidproduktionen i länet. Man har avsättningssvårigheter, man har stora lager och man har redan nu börjat med produktionen av nästa vintersäsongs produkter. I denna situation planerar regeringen att gå in med pengar för att skapa ny skidproduktion i landet, som skall konkurrera just på den nuvarande exportmarknaden, bl.a. USA och Canada. Hälften av exempelvis Edsbyverkens produktion går på export. Här får man kallt räkna med friställningar på ungefär 50 man inom stödområdet, och man kan inte heller utnyttja den mycket stora produktionskapacitet som skidföretagen har.

Svårigheterna på arbetsmarknaden kommer att bestå för äldre och handikappade, för kvinnor som söker sig ut på arbetsmarknaden, för ungdomar och för långtidsutbildade. Företagen är restriktiva när det gäller tjänstemannasidan, och enligt länsarbetsnämndens bedömning är risken för avskedanden på sikt uppenbar. Detta är mycket oroande i ett läge med en uppåtgående konjunktur. När konjunkturen går upp stiger, som vi vet, efterfrågan på arbetskraft i andra delar av landet. Om det då blir en svag efterfrågan på arbetskraft i Gävleborgs län tvingas människor att flytta från länet för att få sysselsättning på annat håll. Vi kan i så fall befara en fortsatt befolkningsminskning. Vi hade redan 1972 en kraftig avtappning på 593 personer och det i ett läge då de flesta andra skogslänen ökade sitt befolkningstal och då den tidigare snabba befolkningskoncentrationen i storstadsregionerna i någon mån dämpades till följd av lågkonjunkturen och den därmed följande arbetslösheten. Med det läge som Gävleborgs län har mellan å ena sidan kraftigt expansiva landsdelar och å andra sidan de övriga skogslänen hamnar länet i en gränszon, vilket innebär att man ofta kommer på mellanhand när det gäller statliga satsningar av olika slag. Det visar sig när det gäller satsningen på skidproduktionen, och det visar sig också när det gäller den eftergymnasiala utbildningen. Trots att länet ytmässigt och befolkningsmässigt hör till de största länen är det ett av de få län som icke skall få möjlighet till eftergymnasial utbildning enligt utredningen U 68. Man måste verkligen av regeringen begära engagemang och insatser för Gävleborgs län. Behovet av åtgärder är stort i Ljusdalsregionen. Där har man en bristfällig industriell expansion och en negativ befolkningsutveckling. I Hoforsoch Sandvikenområdet är det angeläget att åtgärder vidtas, eftersom man där har en alltför dålig differentiering av näringslivet, vilket i synnerhet drabbar kvinnorna. Med några rösters majoritet avslog riksdagen förslaget om lokalisering av myntoch justeringsverket till Söderhamn. Den kompensation som man har talat om har uteblivit. Det finns anledning att stödja regionala centra i länet och att bl.a. genom utlokalisering medverka till deras utveckling. Ungdomsarbetslösheten har sina speciella problem. Arbetet har en social betydelse för ungdomarna. Ett arbete som de upplever som meningsfyllt är en förutsättning för att de skall bli förankrade i samhället och inte komma utanför samhällsgemenskapen. Ökad social missanpassning och kriminalitet bland ungdomar har ett nära samband med arbetslöshet. Enligt arbetskraftsundersökningarna har antalet arbetslösa i åldern 16—24 år inte vid någon månadsundersökning sedan våren 1971 understigit 30 000. Här behövs dels långsiktiga åtgärder, dels åtgärder för att lösa de akuta sysselsättningsproblemen. Det har från samhällets sida vidtagits en del åtgärder som jag tycker är positiva. Vi har den speciella utredningen om ungdomsarbetslöshet som har lagt fram betänkandet Ungdom och arbete, som nu är ute på remiss, och vi har den s.k. femkronan som dock enligt min mening inte haft den effekt som man hoppats på. Undersökningar visar att det är de sämst utbildade som drabbas hårdast av arbetslösheten. Jag har sagt det tidigare här i kammaren och andra har sagt det: Utbildning är A och O för ungdomen. Man måste söka åstadkomma en bättre anpassning mellan utbildning och arbetsmarknad. Jag tror också det är nödvändigt att ungdomarna får en viss praktisk arbetslivserfarenhet t.ex. mellan grundskola och gymnasieskola. Yrkesvalslärarna bör kunna fungera som kontaktorgan mellan skola och näringsliv. Samarbete mellan skoloch arbetsmarknadsmyndigheterna är viktigt också för att söka åstadkomma en spridning av utbildningen. Vi har nu en koncentration av ungdomar som lämnar skolorna i maj och juni, när skolorna slutar, vilket åstadkommer svårigheter på arbetsmarknaden. För de lågutbildade med enbart nioårig grundskola krävs det särskilda insatser. Mellan dem och arbetsförmedlingen bör etableras en kontinuerlig kontakt för erbjudande av utbildning, yrkesorientering, information och olika slag av service. Likaså är en kontinuerlig information nödvändig från arbetsmarknadsorganen till skolor och ungdomsorganisationer. Möjligheterna till beredskapsarbete för ungdom bör vidgas och arbetsmarknadsutbildning underlättas genom en sänkning av åldersgränsen för erhållande av utbildningsbidrag från 20 till 18 år. Arbetsmiljöfrågorna är också utomordentligt viktiga när det gäller att skapa trivsel i arbetet. Det här var ingen fullständig och utförlig genomgång av problem och åtgärder när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Till slut, herr talman, skulle jag bara vilja säga några ord i anslutning till vad fru Theorin tog upp. Det är glädjande att den socialdemokratiska partikongressen i fjol höjde ambitionsnivån när det gäller sysselsättning från full sysselsättning till allas rätt till arbete.

Det kanske hade varit bättre om man inom socialdemokratin hade kommit fram till sin nuvarande målsättning på ett tidigare stadium. Då hade vi kanske sluppit de utomordentligt svåra och stora problem som vi nu har när det gäller arbetslösheten.

Herr talman! Efter den högtidsstund som det faktiskt var när statsministern öppnade remissdebatten med bl.a. ett som jag tycker allvarsmättat och väl avvägt avsnitt om Vietnam, så har vi dumpit ned i den vanliga diversehandeln — det gjorde vi nästan omedelbart när centerns partiledare fick ordet — och där befinner vi oss nu också. Finansministern lyckades ju få en debatt kring vårt lands försörjningsproblem, trots att det är litet ofördelaktigt att ha den rena budgetdebatten en bit ned på listan och sedan tillämpa en viss hushållning för att man skall kunna orka med och ha någonting kvar till finansdebatten. Det kan kanske diskuteras om det är det bästa sättet. Den debatt som fördes här i går kring finansministerns anförande hade en socialpolitisk toning som jag tycker är symtomatisk över huvud taget för politiken just nu. Socialpolitiken har, menar jag, nu ett verkligt stort år, om vi ser till de förslag som har kommit. Om vi tittar tillbaka några år, finner vi att det är helt andra ting som har väckt intresse — miljöproblem, lokalisering, författningsfrågor och utbildning. Men under hela denna tid har socialpolitiska reformer arbetats fram. Många gånger har de inte väckt intresse och diskussion, men vi har under hela tiden fått en påbyggnad av det socialpolitiska mönster som väl helt och hållet, vågar jag säga, har präglats av den socialdemokratiska politiken, I år får vi ett par nyheter som väl passar in i det mönstret. Socialpolitiken har moderniserats, den har blivit mer individualiserad, och vi har gjort ordentliga inteckningar i välståndsökningen under de gångna åren. Det gäller vården — öppenvårdskravet har slagit igenom på nästan alla vårdområden. Det gäller skyddslagar — utbyggt arbetarskydd, skydd mot miljörisk, arbetstidsförkortningen. Allt detta är relativt nya ting som har kommit utan att det egentligen varit så stor debatt. Vi har ju haft bättre majoritet i riksdagen tidigare än vi har nu. Man har också fått socialförsäkringarna påbättrade undan för undan. Mycket värdefullt är att vi inte har lockats att ta ATP-fonderna i anspråk för andra ting än de är avsedda för. Det var ju en moderatledare som stupade på ett sådant förslag. Jag är litet förvånad när jag nu har sett en motion av kommunisterna, där de vill ta ATP-pengar från fonderna för andra reformer. Jag hörde att fru Marklund även var inne på det. Folkpartiet och centern har ju också biträtt den idén. Men är det inte bättre att försöka låta de anställdas pengar gå till det som man har avsett dem till? Det har vi ansett vara riktigt tidigare, och jag hoppas att inte kommunisterna får hjälp av de borgerliga, som de brukar få när de kommer med några förslag som går direkt emot socialdemokratisk politik, så att man nu rubbar de principer vi har lyckats hävda förut. Vi har också gjort en rad inkomstöverföringar via folkpensionerna, överföringar till barnfamiljer, till enskilda företag, till jordbruket osv. När moderaterna är ute för att begränsa sådana överföringar kallas de för transfereringar. De vill begränsa transfereringarna — det låter litet bättre. På alla dessa fronter försöker vi att förbättra förhållandena genom årets budget. I år omfattar socialhuvudtiteln 20 miljarder. När jag kom in i riksdagen omfattade hela den sociala utgiftsbudgeten 4 miljarder. Detta visar på en utveckling som somliga anser vara beklaglig men som har gett vårt land ett anseende ute i världen. Den stora nyheten på det socialpolitiska fältet är tandvårdsförsäkringen. Att man äntligen räknar tänderna till kroppen och inte som någonting som sitter vid sidan om och att man alltså kan ge en hälsoförsäkring även för tandvård är ju utomordentligt bra. Det har tagit lång tid, och jag förstår att tandvårdsförsäkringen är svår att genomföra och att det kommer att kosta mycket pengar. Jag är inte säker på att de miljoner som man nu beräknar i utredningen kommer att räcka. Det är därför viktigt att tandvårdsförsäkringen kompletteras med förebyggande vård av tänderna. Just nu håller socialstyrelsen på med en tandvårdskampanj som går ut på att man i skolan skall rikta sig till 15—19-åringar och se till att de när de lämnar skolan inte kommer in i ett vakuum, som det tycks ha varit hittills. Det är en kraftig försämring som sker av tänderna hos ungdomar — de väntar tills de kommer in i exercisen med att tänka på tänderna igen. Denna försämring menar man att man skall motverka genom en kampanj som går ut på att man sätter var och en som lämnar skoltandvården i förbindelse med en tandläkare som gör en undersökning av tänderna — man överlämnar helt enkelt ungdomarna till en annan tandläkare än skoltandläkaren. Om vi nu får en tandvårdsförsäkring blir detta så mycket lättare, och jag tror att även efter införandet av en tandförsäkring behövs den här lotsningen till en fortsatt tandvård. Den blir som sagt också effektivare, när man vet att man inte behöver dra sig för tandvården på grund av utgifterna. En annan sak som man behöver tänka på i fråga om tandvårdsförsäkringen är de handikappades särskilda tandvårdsbehov. Vi har påpekat det från handikapporganisationerna och från socialstyrelsen. Jag förstår att saken kanske inte kunnat komma med i första omgången, men jag hoppas att Kungl. Maj:t tänker på att de tandläkare som behövs för de handikappade måste ta lång tid på sig innan de får patienterna i ett sådant tillstånd att behandlingen kan utföras. Dessa tandläkares ersättning måste bli sådan att det inte uppstår en brist på tandläkare på detta område. En glädjande reform är naturligtvis också sjukförsäkringen — detta vårt äldsta obligatorium. När sjukförsäkringen kom till sade goda konservativa och läkare i mycket stor utsträckning att det här är ju rena gungflyt — nu kommer människor bara att lägga sig sjuka och ta ut sjukpenning. Det har inte gått på det sättet, och det är utmärkt att vi har kunnat höja ersättningen undan för undan men att vi nu också beskattar den, så att inte de egendomligheter uppstår som ibland har visat sig enligt låginkomstutredningens undersökningar. Jag syftar på detta att människor inte anses ha någon inkomst men väl har en inkomst. Det är alltså sunt att beskatta sjukpenningen liksom andra inkomster. Det är också riktigt att man vid sjukdom ersätter inte bara inkomstbortfallet av lönen utan också tryggar de sociala förmåner som följer med lönen, nämligen rätten till pension. Detta är ett stort framsteg när det gäller den här försäkringen. Familjepolitiska kommittén är väl den lyckosammaste kommittén som någonsin funnits. Den får ju nästan igenom sina förslag innan den kläckt dem. I fjol blev det förbättringar, och i år blir det också förbättringar, och kommittén är ju verkligen att gratulera. Ett av de förslag på området som vi skall fatta beslut om i år anser jag inte vara så lyckligt. Det gäller själva formen för utbetalningen av hyresbidraget till barnfamiljerna. Det är tydligen en kompromiss mellan olika stridande krafter som har gjort att en del av bidraget föreslås gå direkt till hyresvärden, medan barmfamiljerna skall betros med att få en annan del i handen. Vi kommer att diskutera detta senare. Jag är med på en motion som kräver att förtroendet för barnfamiljen skall vara lika stort som för andra och att man därför kan låta hela bidraget gå direkt till familjen. Vi får som sagt en debatt på den punkten senare. När det gäller barnstugorna har ju stora förbättringar skett. Det blir 25 000 nya barnstugeplatser varje år, det blir höjningar av driftbidrag och av anordningsbidrag. Jag är tacksam för att detta fullföljs så som man har räknat med. Till slut vill jag säga några ord särskilt om de handikappade. Det förs ett resonemang som går ut på att det blåser en frostig vind kring de handikappade. Jag tycker att det talet är en smula överdrivet. Men jag kan förstå det mot den bakgrunden att man under senare år har kunnat glädja sig åt en enorm utveckling. Då har man givetvis planerat mycket, och när man sedan inte får några möjligheter att fullfölja sina planer känner man sig missräknad. Det skall emellertid inte fördöljas att utvecklingen när det gäller handikappfrågorna har varit mycket glädjande, även om man naturligtvis på många punkter skulle vilja förbättra ytterligare. Det vore ju konstigt om man inte kunde tänka ut något mer än man får för dagen. Där tänker jag bl.a. på vårdbidragen som nu skall höjas och som också skall kunna ge rätt till ATP. Detta är en utmärkt sak. Beträffande vårdbidraget vill jag också nämna något som jag varit inne på tidigare från denna talarstol, nämligen det att man inte skall vara så formalistisk vid valet av den krets som skall ha vårdbidrag. Det ser ibland ut som om man på verket och i socialdomstolen inte kan så mycket om sjukdomar och inte vet så mycket om verkligheten. Därför kan man ibland bli lite oppositionell när man tycker att vederbörande inte begriper någonting, men man finner sig och väntar till nästa gång. Man uppvaktar och man hoppas på nytt när vårdbidraget tas upp till förbättring. Och man tror att det skall bli förbättringar även när det gäller en utökning av den krets som skall ha vårdbidrag. Herr Henmark höll ett anförande från denna plats alldeles nyss och hade då en del briljanta saker att komma med som vi inte har hört på länge. Förr i världen t.ex. när jag kom in i riksdagen, diskuterades ofta moralfrågorna, sedan försvann de. Men nu har det tydligen skett en nytändning. Äktenskapsfrågan har t.ex. nu tänt ibland moderaterna, och det är flera som är ute och verkar i samma fråga. Det var svårt att veta vad herr Henmark egentligen menade, men så mycket fick han i alla fall sagt som att han vill ha högerns gamla tudelningssystem när det gäller beskattningen. Och vad beträffar bruket av narkotika skyllde han närmast utvecklingen på att så många mödrar nu var ute i förvärvsarbete. Han fick med en hel del annat också, men jag kanske skall överlämna det åt glömskan, eftersom jag inte kan tro att herr Henmark har sitt parti bakom sig i det fallet. Det var väl mera ett lynnesutbrott. Faktum är emellertid att äktenskapsfrågan har tänt ute i buskarna. Jag har märkt att detta inte bara är ett verk av herr Burenstam Linder — han kan ju inte vara med i varenda buske — utan det är också andra som talar om att äktenskapet just nu är illa ställt ekonomiskt genom regeringens ingripande och genom socialdemokraternas politik. De talarna siktar då också in sig på vad som kan bli följden av den nya äktenskapslagstiftningen. De påstår att socialdemokraterna vill avskaffa troheten i äktenskapet — som om den hade klarat sig hittills! De menar att det är en stor miss att man inte alltjämt skall få räkna otrohet som en speciell anledning att få snabbskilsmässa. Men i stället blir det ju så att människor utan barn får skilsmässa när de vill, och de som har barn får tänka sig för några månader. Vi har väl inte på något håll menat att man försämrar för det bestående äktenskapet genom att göra det lättare för människor att skilja sig, när det har kommit så långt. Man menar vidare — jag har sett det bl.a. i vad jag vill kalla för inte precis sedelärande berättelser men i artiklar med litet religiös anknytning — att äktenskapet skulle bli mindre hållbart genom ett registreringsförfarande än om man har ett ståtligt bröllop. Jag tycker att också herr Henmark var inne på den saken. Men den som vill hålla bröllop i kyrkan eller gå till borgmästaren och gifta sig kan ju göra det också sedan det nu framlagda förslaget har antagits. Och den som inte vill gifta sig på detta sätt kan ta sin partner i handen och gå till registreringskontoret och säga att man vill skriva på giftermålspapperen. Det här tror jag inte alls har någon bestående inverkan på hur äktenskapet kommer att utfalla. Men det verkade som om också herr Henmark var mycket skrämd av detta. Vi skall väl ändå notera att skilsmässofrekvensen i dag, innan vi infört någon ny ordning, är mycket hög. Vi skall också notera att många människor i dag bor ihop utan att vara gifta. Mycket av allt det elände som man räknar med skall följa av en ny äktenskapslagstiftning har vi redan. Därför är det egendomligt att man nu försöker skrämma människor med att detta kommer att bli följden av en ny äktenskapslagstiftning. Jag har hört folk som säger att socialdemokraterna vill ta barnen från hemmen och sätta in dem på institutioner. Vad ligger det för sanning i det? Det föreligger ett utredningsförslag, som omfattats med ett mycket stort intresse från alla håll, om att vi skall skapa möjligheter för alla barn att gå i förskola — inte att någon skall släpas dit. Det finns de som anser att åtminstone året före skolstarten borde vara obligatoriskt i förskolan, men det önskemålet har framförts från alla håll, och det är väl det som kommer att förverkligas om man genomför ett obligatorium. Vi menar tvärtom — och på den punkten är jag mycket bestämd i min uppfattning — att det finns grupper, för vilka ett tvång att lämna barnen ifrån sig till förskola skulle vara en oerhörd påfrestning. I det sammanhanget har jag, även från denna talarstol, nämnt de handikappade, som kan ha ett stort behov av att någon i det egna hemmet helt följer dem. Det kan också gälla invandrarna, för vilka det är så viktigt att alltid vara nära sina barn. Att institutionen skulle göras obligatorisk för alla barn har aldrig föreslagits, och ett sådant förslag kommer heller aldrig att helt få anslutning från något håll. Däremot är det väl riktigt att försöka göra slut på köerna och möjliggöra vård för barn som nu många gånger far illa därför att det inte finns någon som vårdar dem. Det är väl någonting som vi alla kan vara överens om. Jag är glad att vi fortsätter att bygga ut förskolan. Man pratar som sagt i syföreningar och en del ute i spalterna om att äktenskapet är i fara. En felaktig uppgift som bidragit till detta är den som herr Burenstam Linder lämnat här i kammaren, i artiklar osv., nämligen att staten, regeringen, socialdemokraterna, ekonomiskt gynnar dem som inte gifter sig; bara folk inte gifter sig får de ekonomiska fördelar, menar herr Burenstam Linder. Jag var i början litet förvånad över detta, för herr Burenstam Linder är ju en ung man, som lever i Stockholm på mycket modernt Stockholmssätt — jag kunde inte tro att han var främmande för hur det ser ut runt omkring oss. Men jag har uppfattat det så att han med detta vill ge dem som lever tillsammans utan att vara gifta ett alibi — sådant händer ju i de bästa familjer, ända upp i kungahuset. Det är inte så att de har en dålig moral, tycks herr Burenstam Linder mena, utan det beror på att de tjänar på att inte gifta sig, och att välja det man tjänar mest på är tydligen god moral ur moderat synpunkt. Genom att föra fram detta anför herr Burenstam Linder en ursäkt för alla dem som har valt att leva tillsammans utan att vara vigda. Det är naturligtvis inte så att vi ekonomiskt gynnar den som inte gifter sig. Statsrådet Ohdnoff hade här en omgång med herr Burenstam Linder som, om argument och bevis hade någon effekt på honom, skulle ha förmått honom att aldrig någonsin återkomma med detta påstående. Jag skall inte gå in mera på den här frågan, även om herr Henmark blåser under elden litet grand. Jag vill i stället till sist komma med en liten knorr som jag helt står för själv och som inte är ett försvar för regeringen, När det är någonting som är galet säger man alltid att det är politikernas skull; politikerna lyssnar inte, de fattar beslut utan att veta någonting. Däremot är andra, som tillfälligt går in och yttrar sig om en samhällsangelägenhet, vittnesgilla. Men det är ju inte alls så. Jag tycker att politikerna inte är med tillräckligt och bestämmer; de har alldeles för litet inflytande på de reformer som beslutas under den tid då dessa förbereds. Jag har nyligen tittat på riksdagsberättelsen, och jag har gjort det tidigare. Jag har räknat och räknat på den många gånger för att se hur man sammansätter de kommittéer som förbereder all lagstiftning och alla reformer i det här landet. Jag har då funnit att det varje år är ca 300 kommittéer i arbete — jag anser inte att det är för mycket; de har ett väldigt jobb. Det är ca 1 500 ledamöter i dessa kommittéer — de är säkerligen inte heller för många. Det är lika många experter — det kanske är för många; det vet jag inte. Men av ledamöterna är inte så förtvivlat många riksdagsmän — inte fullt 400. Det är ju dock så att vi i riksdagen ibland får reformförslagen i sista minuten och på kort tid skall bilda oss en uppfattning. Jag har då ansett det vara en stor fördel när en del riksdagsmän fått vara med i kommittéarbetet och kan frågorna ordentligt inifrån. Jag tycker att det är en försvagning av demokratin att man inte sätter in fler riksdagsmän under det förberedande arbetet på reformerna. Och naturligtvis är det ett ännu mindre antal kvinnor med i kommittéerna — det är så litet, så litet att det knappt är någonting att tala om. Några riksdagsmän har regeringens särskilda förtroende: Einar Henningsson, Andersson i Knäred, Larsson i Borrby och Gustavsson i Eskilstuna. Gördis Hörnlund har också kommit med där. Även Ingrid Sundberg och Bo Turesson har regeringens förtroende. Dessa ledamöter har flera utredningsuppdrag, och därför är det naturligtvis inte 400 olika riksdagsmän som sitter med i utredningarna, utan somliga har många uppdrag medan andra inte har några alls — och det är kanske väl det; jag hör själv till de senare, så jag kan nog säga att det är bra att somliga hålls utanför. Men jag tycker att det är oriktigt dels att ha så få ledamöter i själva kommittéerna, dels att ha hela denna expertgrupp. Bland experterna finns nästan inga kvinnor alls — totalt är det alltså oändligt få kvinnor i kommittéerna, och de skall ju ändå lyda lagarna lika väl som andra. Allt är så kvinnovänligt nu! Men när man läser riksdagsberättelsen upplever man ingenting av det. Jag anser att det är en nackdel om reformerna utarbetas av byråkratin utan större hjälp av politikerna. Det är dock politikerna som i sista hand är ansvariga för besluten, och det är på deras kunskap som besluten i riksdagen skall fattas. Därför säger jag än en gång till regeringen: Litet mindre byråkrati, fler politiker i utredningsväsendet!

Herr talman! Det allra sista avsnittet av fru Erikssons i Stockholm anförande ber jag att helt få instämma i, och jag hoppas att hon får regeringen att lyssna på de synpunkter hon här fört fram, Men när fru Eriksson började sitt anförande knöt hon an till gårdagens debatt och sade att inledningen av remissdebatten med statsminister Palmes anförande blev en högtidsstund. Även jag lyssnade på det inledningsanförandet och tyckte att det var mycket välformulerat, särskilt i dess första del. Men, säger fru Eriksson, när centerledaren kom upp i talarstolen sjönk debatten, och det blev något av en diversehandel. Men, fru Eriksson, den där diversehandeln svarade statsministern för redan i sitt inledningsanförande.

Summan av den annonsering som pågick här i går kan man väl i vissa fall sammanfatta som så: Gamla varor blir som nya.

Jag fattade det så att statsminister Palme inte riktigt kunde komma ifrån den gamla mer än tioåriga negativa inställningen till en sänkning av pensionsåldern. För vårt parti står det klart att skall vi lyckas skapa en jämlikhet, måste den bygga på solidaritetens grund. Det är en förutsättning för att jämlikhetssträvandena skall lyckas. Men samtidigt måste vi i den debatten föra in mera av det som jag anser väsentligt, nämligen personligt ansvar och engagemang. Om vi inte gör det, har jag den uppfattningen att vi inte klarar vare sig trygghetsfrågorna, jämlikhetsfrågorna eller demokratin. Jag har studerat statsverkspropositionen med intresse, särskilt den del som berör socialdepartementet — det område som vi nu behandlar. Jag vill än en gång knyta an till den lista som drogs fram i debatten i går, då särskilt beträffande pensionerna. Det har talats väldigt vitt och brett om att vi nu höjer folkpensionerna med mycket stora belopp. Folkpensionerna ökar statens utgifter med sammanlagt 1 155 miljoner kronor. Men hur är det i verkligheten? Pensionstillskotten höjs som tidigare sagts med 219 kronor per år och folkpensionär, alltså folkpensionär som inte har en ATP-pension överstigande i runt tal 2 100 kronor. Har en pensionär uppnått denna summa, får han inte något pensionstillskott. Den sammanlagda summan av dessa pensionstillskott är 185 miljoner kronor. Den har vi beslutat om 1969 i full enighet. De utgör den egentliga höjning för pensionärerna som föreslås i denna budget. Jag tror det kan vara riktigt att man ger de rätta proportionerna åt detta. Jag vill så ta upp en annan sak som jag saknar i årets statsverksproposition. I varje fall har jag inte kunnat hitta någonting. För två år sedan lade pensionsförsäkringskommittén fram ett förslag. Den hade arbetat ganska länge med en hel del frågor. Den tog då upp tanken på en s.k. försörjarpension. Man diskuterade om änklingspension skulle införas, eftersom änkepension finns. Kommittén kom till den uppfattningen att så inte skulle ske utan konstruerade ett förslag, som man på sikt tänkte genomföra. Kommittén sade också att det omedelbart borde genomföras en pensionsförstärkning för de män som blir ensamma och inte får ”änklingspension”. Man konstruerade något som såg ut som en försörjarpension, men inte en livsvarig sådan, med barnpensionstillägg upp till en viss ålder för barnen och ökade barnpensioner.

Jag skulle vara intresserad av att få veta om statsrådet har för avsikt att även i Övrigt lägga fram ett förslag med anledning av pensionsförsäkringskommitténs betänkande och i så fall när förslaget kan beräknas komma. Jag tror det vore värdefullt med ett sådant förslag — det är många som väntar på att någonting skall bli gjort på detta område. Jag har vidare några synpunkter på familjepolitiken, som behandlas under det här avsnittet av debatten. Familjen utgör ju en hörnsten i samhällsbyggnaden, och familjepolitikens mål skall vara att utjämna standardskillnader och att skapa en god uppväxtmiljö samt främja gemenskap för alla. Vi har den uppfattningen att det är av avgörande betydelse för en framgångsrik familjepolitik att föräldrar bereds valfrihet när det gäller att antingen förvärvsarbeta eller att vara hemma och sköta hem och barn. Det är därför av stor vikt att ordna barntillsynsfrågorna, så att föräldrarna kan välja den tillsynsoch vårdform som passar dem själva och deras barn bäst. Mot den bakgrunden är det angeläget att man dels bygger ut barntillsynsplatserna för dem som vill förvärvsarbeta, så att de erhåller praktiska möjligheter till det, dels — enligt vår uppfattning — inför en sådan form av vårdnadsbidrag för de föräldrar som vill stanna hemma för att sköta sina barn att de erhåller ekonomiska möjligheter att göra detta. Detta innebär i realiteten åtgärder som också främjar jämlikheten mellan könen. Centerpartiet har vid olika tillfällen kritiserat att man, när samhället har byggt ut barntillsynen, ensidigt har inriktat sig på den kollektiva barntillsynen. Jag vill inte på något sätt bestrida värdet av den, men jag vill i detta sammanhang också framhålla familjedaghemmens betydelse. Vi har i en partimotion krävt att de bestämmelser som i dag finns och som begränsar familjedaghemmens utbyggnad skall tas bort, så att kommuner där nuvarande regler hindrar en utbyggnad av familjedaghemmen kan bygga ut dem vidare. Jag syftar på den s.k. kvotregeln — vi har vid flera tillfällen motionerat om att den bör tas bort. Jag vill ta upp en annan sak som jag tror att vi litet var möter i debatten och ser verkningarna av när vi träffar människor. Med trygghetsbestämmelsens nuvarande konstruktion uppstår icke önskvärda marginaleffekter för människor i vissa inkomstlägen på grund av att samordningen mellan skattepolitik och socialpolitik inte är vad den borde vara. Därför anser jag att man borde vidta åtgärder för att åstadkomma samlad marginaleffekt av ökad skatt och minskade bidrag; det skulle göra det lättare att få en överblick. Vägen mot beskattning av sociala förmåner är redan beträdd när det gäller sjukersättningen och arbetslöshetsersättningen. Jag tycker det finns skäl att fortsätta på den vägen för att söka komma till rätta med de problem som här möter, och vi har tagit upp den frågan i en motion i år. Jag vill också kommentera förslaget till bostadstillägg för låginkomsttagare utan barn. Enligt regeringens förslag skall bostadstilläggen utgå med 80 procent av bostadskostnaden, mellan 300 och 550 kronor för ensamstående och mellan 400 och 650 kronor för gifta. Detta bidrag reduceras sedan beroende på inkomsten. För min del vill jag understryka att med denna konstruktion når stödet inte den låginkomsttagare, som inte har råd att skaffa sig en bostad som kostar över 300 kronor per månad. Det är ganska många människor som tillhör den kategorin, bland dem många av de studerande. Vi har i en motion, under vilken mitt namn står först, presenterat ett förslag som är bättre från jämlikhetssynpunkt. Enligt detta utformas bostadstillägget så att det ger ett större stöd till de ekonomiskt svagare grupperna. Jag hoppas att vi, när detta förslag kommer att behandlas, får en diskussion om denna frågeställning. Fru Eriksson i Stockholm tog upp en fråga som varit brännande, nämligen till vem bostadstilläggen skall utbetalas. Skall de betalas till hyresvärden som avräkning för hyran eller inte? Jag vill hävda, att det förslag, som finns i statsverkspropositionen, innebär misstro mot den enskilde. Det utgör ett ingrepp i den personliga integriteten, varför det inte bör biträdas. Familjepolitiska kommittén har avgivit ett förslag som går ut på den förändringen att bidraget skall utbetalas till hyresvärden, när hyresgästen varit försumlig med hyran. I vår motion har vi också föreslagit att detta tillvägagångssätt skall prövas, Tidigare har narkotikafrågorna diskuterats här. Vi har tagit upp dem i en motion, och jag vill nämna något om den rehabiliterande verksamhet, som bedrivs i enskilda hem. Jag tror man kan säga att man hittills har goda erfarenheter av denna verksamhet. Det har blivit positiva, mänskliga kontakter, vilket är av stor betydelse i rehabiliteringsarbetet. Problemet har varit utbildningen av vårdare för denna verksamhet, och vi har ställt kravet att socialstyrelsen skulle göra en undersökning för att få fram lämpliga vårdare för en ytterligare verksamhet på detta område. Här vill jag beklaga att den utredning, som tillsattes 1969, ännu inte lagt fram något förslag. Vi väckte då en motion om utredning om familjevården, om huvudmannaskapet, ersättningen till vårdaren och formerna för utbildningen. Fyra år har gått sedan fosterbarnsutredningen tillsattes. Jag arbetar i viss mån med dessa frågor på landstingsplanet, och där har vi nu ganska länge väntat på utredningens resultat. Det är beklagligt att vi inte kan få besked om huvudmannaskapet, ersättningsfrågan, utbildningsfrågan och skattefrågan, vilken sistnämnda aktualiserats under senare tid. Jag vädjar till statsrådet Odhnoff om medverkan till dels att man snabbt får fram utredningens resultat, dels att det blir en snabbehandling i kanslihuset och i riksdagen. Jag hoppas att det skall bli positiva förslag, eftersom dessa saker har en oerhört stor betydelse och det finns ett mycket stort behov av platser för vård och rehabilitering i enskilt hem. Till sist vill jag beröra en sak som kanske inte direkt hör samman med detta avsnitt, men som ändå gäller sociala frågor. Det är ju svårt att hålla sig inom gränsen. Det gäller brottsligheten. Jag är glad för det utspel som statsminister Palme och justitieministern gjorde den 3 januari i år, även om man blev litet förvånad över dess innehåll. Förra våren ställde jag en interpellation till statsministern, och jag fick svar i slutet av maj av justitieministern. Jag hade frågat om regeringen hade för avsikt att lägga fram något förslag till program för åtgärder i syfte att nedbringa brottsligheten, och jag hade frågat vilka åtgärder regeringen avsåg att vidta för att förhindra att de utländska brottssyndikaten fick ytterligare fotfäste i Sverige. Jag fick inte mycket till svar på den interpellationen — det framgår av protokollet. Det blev i mycket en diskussion om statistik och hur den skulle behandlas och läsas. Men att det var något allvarligt med brottsutvecklingen ville inte justitieministern vidgå. Det måste sedan ha hänt någonting. Såvitt jag kan se finns det inte någonting om saken i statsverkspropositionen. Det måste alltså ha hänt någonting från den dagen då statsrådet signerade statsverkspropositionen och fram till den 3 januari. Det är tacknämligt att utspelet kom, men något måste som sagt ha hänt — det kanske tillhör det som fru Eriksson i Stockholm talade om i början av sitt anförande.

Herr talman! Liberalismen har alltid varit en frihetsrörelse. Kvinnans frigörelse från mannens förmynderskap var en huvudpunkt i John Stuart Mills stridsskrift Kvinnans underordnade ställning, som publicerades 1869. Den är en plädering för jämlikhet och valfrihet. Jag skall börja med att citera ett stycke ur den. ”Den gamla teorin var att det minsta möjliga skulle överlämnas åt individens frihet; att allt vad han hade att göra, såvitt möjligt var, skulle vara utstakat för honom av en högre vishet. Lämnad åt sig själv, måste han handla orätt. Vår tids övertygelse, en frukt av årtusendens erfarenhet, är att saker, i vilka en individ är den omedelbart intresserade personen, aldrig lyckas väl då de inte överlämnas åt hans eget omdöme, och att varje reglerande därav genom den offentliga myndigheten, utom till skydd för andras rättigheter, nödvändigtvis måste misslyckas.” Mannens formella förmynderskap över kvinnan är sedan länge avskaffat. Men fortfarande finns det åtskilliga, bl.a. svenska politiker, som vill spela förmyndare för kvinnorna och tala om vad som är bäst för dem, hur de egentligen vill utforma sina liv. Dessa förmyndare går till attack mot arbetet för ökad valfrihet för kvinnor och män. De angreppen kommer bl.a. från konservativt håll. Nyligen sade den moderate ordföranden i sociala centralnämnden i en av Stockholms förorter, som har ansvaret för kommunens barntillsyn, att ”kvinnors innersta önskan är egentligen att vara hemma hos sina barn. Daghemmen skapar ungdomsproblem och löser bara vissa kvinnors problem.” Men även socialdemokraterna vill nu avskaffa valfrihetens inflytande över sin politik. ”Vi vill ha arbete åt alla vuxna och kollektiv omsorg om barnen. Därmed har vi gjort upp med begreppet valfrihet”, säger socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande och ledamoten av denna kammare Lisa Mattson. Folkpartiets svar till Lisa Mattson och till den konservativa socialnämndsordföranden är detsamma som John Stuart Mill sade till sin tids bakåtsträvare. Vi ger inte upp arbetet på valfrihet bara för att den socialdemokratiska regeringen trots 40 års innehav av makten har misslyckats med att skapa valfrihet. Vi har förtroende för att människorna — kvinnan och mannen tillsammans i familjen — själva vet bättre hur de skall forma sitt liv än både den socialdemokratiska partikongressen och den konservativa kommunalpolitikern — som troligtvis inte själv skulle kunna tänka sig att avstå från de möjligheter till utveckling, de kontakter, den uppskattning och de egna inkomster som förvärvsarbete ger, för att stanna hemma hos sina barn. Vi tror inte att jämlikheten mellan män och kvinnor i ett slag kan förverkligas. Det kommer att ta lång tid, många år av upplysning och opinionsbildning, innan de föråldrade attityder som ger män och kvinnor olika roller i familj, arbetsliv och samhälle ersatts med ett tänkande, som ger varje individ möjlighet att utveckla sina personliga utförsgåvor och intressen, oavsett kön. Vi tror inte heller att valfriheten någonsin kan bli så total att alla möjliga val av livsform ger samma ekonomiska utbyte för familjen. Men detta självklara konstaterande får inte — som hos de socialdemokratiska kvinnorna — hindra oss att arbeta för en möjlig och realistisk ökning av valfriheten. Det får inte vara så — vilket ofta framförs från konservativt håll — att man arbetar för valfrihet endast för kvinnan. Den blir lätt ett alibi för männen att smita ifrån sitt ansvar för hem och familj, och den medför samtidigt ett handikapp på arbetsmarknaden för alla kvinnor. Valfriheten skall gälla både män och kvinnor. Vi vill öka bl.a. valfriheten för kvinnorna att förvärvsarbeta. Genom reformer av skatter och bidrag skall det löna sig bättre att förvärvsarbeta.

Och de som väljer att stanna hemma hos barnen skulle få sin ställning stärkt om våra krav på ATP-poäng för barnavårdande arbete och höjd tilläggssjukpenning för hemarbetande äntligen kunde förverkligas. I en partimotion till årets riksdag lägger folkpartiet fram ett aktuellt handlingsprogram för rättvisa åt kvinnorna. Det grundas på det partiprogram som antogs av folkpartiets landsmöte i november 1972, och naturligtvis gäller det i många fall förslag som tidigare har framförts i riksdagen år efter år men avvisats av majoriteten. Jag skall helt kort sammanfatta vårt program. Utbildningen måste lägga en bättre grund för jämlikhet mellan män och kvinnor, läromedlen måste rensas från könsfördomar och en handledning för lärare, läroboksförfattare, producenter och granskare av läromedel utarbetas. Yrkesvägledningen måste syfta till att underlätta icke könsbundna yrkesval. Allt detta är nog accepterat i princip i dag men — som har påpekats här tidigare av fru Marklund — den praktiska verkligheten, böcker och andra läromedel, lämnar mycket övrigt att önska. Utbildningsbidragen för arbetsmarknadsutbildningen bör inte längre reduceras med hänsyn till makes inkomst, eftersom detta i praktiken blir ett hinder för gifta kvinnors återinträde i förvärvslivet. Redan när mannens inkomst överstiger 600 kronor per månad efter skatt börjar utbildningsbidraget att minska. En reform av det studiesociala stödet bör ha som mål att varje studerande behandlas för sig, utan hänsynstagande till makens inkomst. Det nuvarande systemet utgör ett hinder för giftas studier, och det kan också få den egendomliga effekten att personer som annars hade tänkt gifta sig avstår från detta av ekonomiska skäl, och det är inte rimligt. Arbetslivet bör göras mera familjevänligt, bl.a. genom ökade möjligheter att anpassa arbetstiderna efter familjens behov. Ökade möjligheter till deltidsarbete och förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar bör skapas. Vidare bör man göra vidgade försök med flexibel arbetstid. BI. a. bör regeringen överge den märkliga inställning som den gett uttryck för många gånger, nämligen att flexibel arbetstid skulle strida mot jämlikheten därför att den inte kan tillämpas för alla. Det är en i hög grad utvecklingsfientlig tolkning av jämlikhetsbegreppet. Kvinnornas arbetslöshet måste bekämpas mera kraftfullt, bl.a. på kort sikt genom ett större utbud av beredskapsarbeten, som svarar mot kvinnors utbildning och tidigare yrkeserfarenheter. I dag är kvinnorna ungefär hälften av de arbetslösa, men bara en tiondel av dem som fått beredskapsarbete är kvinnor. Det är ju helt orimliga proportioner. Det visar att man inte i tid har varit vaken för behovet av ökade insatser för att bekämpa den kvinnliga arbetslösheten. Den individuella principen inom skattesystemet bör successivt förverk ligas. Man bör till att börja med ersätta den faktiska sambeskattningen med möjlighet till individuell beskattning för makar som arbetar i gemensam rörelse, I dag betalar sådana makar därför att de är gifta mer skatt än vad de skulle ha gjort, om de hade haft en annan inkomstkälla. Det är inte rättvist. Hemmamakeavdraget bör ersättas av ett bidrag, som har den fördelen att det lättare än det nuvarande avdraget kan utnyttjas av dem som bäst behöver det, nämligen de som har låga inkomster. En allmän egenpension bör vara målet för en reform av familjepensioneringen. Den skall ge var och en möjlighet att bygga upp ett eget pensionsskydd, som är grundat på den egna arbetsinsatsen. Även det barnavårdande arbetet i hemmet bör ge ATP-poäng. En reform av inkomstprövningen av bostadstilläggen bör genomföras, så att man minskar marginaleffekterna. Man bör övergå till enhetliga, icke inkomstgraderade avgifter inom den kommunala barntillsynen, så att det också i det fallet lönar sig bättre att arbeta för de gifta kvinnorna. Familjepolitiken bör byggas ut. Ett vårdnadsbidrag bör införas, som jag nämnde tidigare. Moderskapspenningen bör göras om till föräldrapenning. I samband med det bör adoption av små barn likställas med biologiskt föräldraskap och medföra samma rätt till föräldrapenning. Sjukpenningen för hemarbetande make bör höjas, så att den bättre motsvarar den verkliga kostnaden för barntillsyn och hushållsarbete. Man bör utreda om man kan införa en obligatorisk skattefinansierad sjukpenningförsäkring för dem som är hemma och vårdar minderåriga barn, Samhällsplaneringen måste bättre beakta behovet hos de familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar. Sovstäder och samhällen med ensidig samhällsstruktur bör undvikas. Lånegränsen för servicehus bör höjas, så att den kommer närmare vad som i dag gäller för allmänkooperativa bostadsföretag. Utbyggnaden av barntillsynen måste fortsätta. Statsbidragen bör höjas även för familjedaghemmen. Möjligheten till en bättre samordning av skola och fritidshem för att snabbt få fram fler plater för tillsyn av barn i de lägsta årskurserna måste snabbt utredas. Fritidshem är en mycket dyr tillsynsform. Det är väl en av anledningarna till att det finns så få fritidshemsplatser. Där måste man försöka tänka om och utnyttja resurserna bättre, så att fler barn kan få tillsyn. I fråga om den föräldrautbildning, som begärs i en gemensam motion från folkpartiet och centern, bör det komma till stånd en försöksverksamhet på bred front. Man kunde tycka att ett av de första målen för familjepolitiken borde vara att göra föräldrarna bättre rustade att ta itu med den svåra uppgift som barnuppfostran är. Tyvärr måste vi konstatera att under den ganska långa tid som vi har haft vår nuvarande familjeminister, har praktiskt taget ingenting hänt på detta mycket viktiga område. Detta är för mig en gåta. Jämlikhet mellan män och kvinnor bör också vara ett viktigt mål när vi vänder oss utåt med vårt internationella biståndsarbete. I den här aktuella reformkatalogen vill jag slutligen nämna en lag mot könsdiskriminering, som framför allt skulle få effekt på arbetsmarknaden men även på andra områden, t.ex. inom försäkringsväsendet. Det finns ingen grund för hoppet att arbetsmarknadens parter själva skall komma till rätta med könsdiskrimineringen, som den i individuella fall tar sig uttryck i skillnader i lön, i skillnader till möjligheter till befordran etc. Där skulle en lagstiftning, uppbackad av en organisation av typ konsumentombudsmannen, kunna få en väsentlig, praktisk betydelse. Där har vi mycket att lära från andra länder. Hur ter sig nu regeringens aktuella handlande i ljuset av de ståtliga paroller som utsändes från den socialdemokratiska partikongressen i höstas? Jag skall ta upp några punkter. Man har tillsatt en jämställdhetsdelegation. Det är bra. Det överensstämmer praktiskt taget helt med en motion som jag väckte i våras — det är inte därför det är bra, men det är onekligen en källa till glädje att man bönhörs så snabbt. Enbart en delegation löser dock inte problemen. Sammansättningen har kritiserats såsom varande alltför ensidig. Jag vill inte delta i den kritiken. Hur delegationen bör bedömas beror på hur den arbetar och vad den uträttar. Såvitt jag förstår är det inget fel på dem som sitter i den s.k. lilla delegationen, men det är också viktigt att den stora delegationen engageras i arbetet, att den sakkunskap och de allsidiga erfarenheter som där finns kommer till utnyttjande, så att den inte bara blir en dekoration, ett organ som i efterhand får godkänna åtgärderna. Detta är ett arbete som behöver bedrivas inom alla sektorer av vårt samhälle. Blir det så tror jag att den här delegationen kommer att möta förståelse överallt. Man har tillsatt en utredning för att se över kvinnornas situation i statsförvaltningen. Det är bra. Men utredningsuppdraget omfattar inte de statliga bolagen, och där behövs det kanske allra mest. De lyder inte under bestämmelsen att bara förtjänst och skicklighet skall räknas vid befordran, de övervakas inte av JO etc. När könsdiskriminering inom de statliga bolagen påtalades här i höstas förklarade finansministern att han inte tänkte ingripa. Jag är ingen ”Mädchen fär alles”, sade finansministern. Det säger kanske något om hans kvinnosyn och om de resultat man kan vänta sig av hans handlande. Han tyckte närmast att det var en fördel att kontoristoch sekreteraryrket förbehölls kvinnor. Den socialdemokratiska kvinnokampanjen kanske i första hand borde riktas in på att rekrytera rikets mäktigaste man för sina syften, eller i varje fall att ge honom litet mera upplysning. Jag vill i detta sammanhang nämna att herr Ahlmark och jag har väckt en motion om att riksdagen skall uttala att könsdiskriminering inte får förekomma i de statliga bolagen. Sedan får vi väl se om finansministern vill rätta sig efter det. Det behövs alltså en lag mot könsdiskriminering. I tre år har socialdemokraterna i riksdagen sagt nej till våra förslag om ett sådant lagskydd. Det bör bli en första uppgift för den nya delegationen att förbereda en socialdemokratisk omvändelse på denna punkt. Den föräldraförsäkring som förebådades i statsverkspropositionen är ett steg i rätt riktning. Den innebär ökad jämlikhet i flera avseenden. Jag hoppas bara att man, när förslaget läggs fram, också ser till att försäkringen kommer att utgå i samband med adoption vid barnets En viktig fråga är familjepensioneringen. Förslag om förbättrade barnpensioner kommer att läggas fram. Det är bra. Men den långsiktiga reformen av familjepensionen i riktning mot en allmän egen pension, med rätt till ATP för barnavårdande arbete i hemmet, har tydligen lagts på is. Såvitt jag förstår av statsverkspropositionen har inte denna viktiga tanke förts ett steg framåt. Eftersom den tar lång tid att förverkliga är det önskvärt att man börjar i tid. En del förslag från den familjepolitiska kommittén har alltså förts vidare, men de två förslag i kommitténs betänkande som skulle göra det mera lönande att arbeta för familjerna omnämns inte ens, såvitt jag kan finna, i statsverkspropositionen. Det är tyvärr ganska symtomatiskt för den nuvarande regeringspolitiken. De förslagen framlägger vi i en partimotion till årets riksdag. Vårdnadsbidragen skjuts också upp. Där finns ett gemensamt förslag från folkpartiet och centern som skulle ge större valfrihet. Om man nu ser på barnfamiljernas ekonomiska situation över huvud taget tycks det finnas tre linjer. Det finns den konservativa som företräds av moderata samlingspartiet. Man vill ha ytterligare ett hemmamakeavdrag på 2 000 kronor. Det blir en ny tröskel för den gifta kvinnans utträde i förvärvslivet i stället för den som togs bort med sambeskattningens avskaffande. Dessutom utformas det som ett avdrag på skatten. Det kanske är typiskt. Det betyder ju också att den person med hemmafru som har hög inkomst får större skattelättnad än den som har låg inkomst. Det är svårt att förstå motiveringen till detta. På ett annat ställe i den stora moderatmotionen talar man om att man vill underlätta deltidsarbete. Såvitt jag kan förstå måste det försvåra kvinnans deltidsarbete om familjen då blir av med ett avdrag på 2 000 kronor. Resonemanget går alltså inte ihop. Den socialdemokratiska linjen är väl att man vill ha det ungefär som nu. Man gör ingenting åt de här stora marginaleffekterna som finns för barnfamiljerna och som naturligtvis är ett hinder för de gifta kvinnornas utträde på arbetsmarknaden — bortfall av bostadstillägget och de höga daghemsavgifterna. Samtidigt mumlar man något om att man skall avskaffa valfriheten som målsättning, vad nu det konkret skall innebära. Så finns det den tredje linjen, den liberala, att avskaffa hindren för de gifta kvinnornas förvärvsarbete, att öka valfriheten för män och kvinnor inom familjerna genom bättre tillgång på barntillsyn och genom ett vårdnadsbidrag, som familjen själv får avgöra hur det skall användas. Beträffande barntillsynen är det glädjande att statsbidraget höjs enligt statsverkspropositionen. Men fortfarande blir det nog tyvärr dyrare för kommunen, medan daghemmen ju är en ganska lönsam affär för staten. Särskilt svårt är det för vissa kommuner, som har ett i förhållande till sin allmänna ekonomiska situation och sitt invånarantal stort behov av barntillsyn. Därför hoppas jag att riksdagen får ta ställning till ett nytt system för statsbidrag i samband med det förslag om allmän förskola som har utlovats. Det har ju också riksdagen begärt. Vi föreslår här, som herr Gustavsson i Alvesta nämnde, ökade statsbidrag också för familjedaghemmen. Det är särskilt viktigt nu när kommunerna har det svårt och när många har antytt att man inte kan tillgodose den efterfrågan som finns, vare sig i fråga om daghem eller familjedaghem. För att ingen oklarhet skall råda om folkpartiets inställning när det gällar barntillsynen vill jag gärna betona — jag har gjort det många gånger förut, och det har framhållits av talesmän för folkpartiet och dess ledning — att folkpartiet har varit pådrivande för en utbyggnad av den kommunala bartillsynen för att öka valfriheten. Det finns inget belägg för tanken att de som har sina barn på daghem skulle försumma dem, eller att de skulle ge dem en sämre start i livet. I enskilda fall kan det vara lämpligare med en annan tillsyn, men några generaliseringar av den typen finns det inget underlag för. Låt mig till slut säga några ord om familjerätten. Tidigare här i dag hörde vi att statsrådet Lidbom meddelade att lagrådsremissen offentliggörs i dag. Den finns tyvärr inte i tryck förrän i morgon, men vi kanske ändå kan föra något av en preliminär diskussion. En reform av familjerätten är ju en mycket svår sak. Man rör vid viktiga regler för privatlivet. Många års traditioner ifrågasätts. Det är uppenbart att en modernisering av familjerätten behövs. Det är också för mig ganska självklart att det är önskvärt att den kan ske i så stor enighet som möjligt. Även en nordisk rättslikhet är naturligtvis önskvärd så långt det är möjligt. Då kan man fråga sig: Hur skall man nu bete sig för att försvåra en sådan här samling? Hur skall man göra för att underlätta för de mest konservativa att driva en agitation som sätter stopp för en reform? Hur skall man göra för att maximalt försvåra ett nordiskt samarbete? Funderar man på den frågeställningen tror jag man kommer fram till att man skall göra ungefär så som den svenska regeringen och statsrådet Lidbom har gjort. Man skall skriva direktiv med ett antal formuleringar som lätt kan framställas som utmanande. De här direktiven skall man sedan presentera såsom varande mycket radikala, som att nu skall äktenskapet avskaffas eller i varje fall förvisas till historiska museet. Sedan skall det ansvariga statsrådet uppträda i ett antal nordiska sammanhang och betona direktivens radikalism. Han skall tala om omöjligheten av att förena tänkandet i de olika nordiska länderna. Den samarbetsvilja som man ändå vill ge uttryck för bör stoppas undan i några hastigt avklarade bisatser. Då har man lagt en god grund för konflikter och buskpropaganda mot det förslag som slutligen kommer från utredningen. Denna uppläggning har också fått precis den effekt man kunde vänta. Jag skall nämna bara ett par exempel. I direktiven talas det om att lagstiftningen bör vara ”neutral i förhållande till olika samlevnadsformer”. Detta har kommenterats och attackerats av många, men få tycks ha upptäckt att utredningen — dvs. familjelagssakkunniga — är enig om att någon sådan neutralitet inte är möjlig på äktenskapsrättens område. I direktiven diskuteras tanken att vigseln skall ersättas med ett registreringsförfarande. Även denna tanke avvisas av utredningen. Inte heller det har upptäckts av många. I själva verket påstås det i regeringens eget pressmeddelande i dag, att utredningen har föreslagit att vigseln skall ersättas av ett registreringsförfarande, något som alltså ingen i utredningen har ställt sig bakom. Tvärtom finns det på detta avsnitt tre olika linjer i utredningen, av vilka ingen innebär att vigseln skall ersättas av ett registreringsförfarande. Det vore inte så dumt om man upptäckte detta i kanslihuset. Nu tycks regeringen att döma av det knapphändiga material som hittills har offentliggjorts vara inne på något som mer liknar det förfarande jag förordat i ett särskilt yttrande till betänkandet. I och för sig har det inte varit någon svårighet för utredningen att arbeta med direktiven. De innehåller tillräcklig rörelsefrihet på de flesta punkter, om man läser dem noga. Men de har skapat många missförstånd, som kommer att försvåra genomförandet av önskvärda reformförslag. Om de som kritiserar utredningens förslag läser betänkandet i stället för direktiven vore mycket vunnet. Nu föreligger emellertid lagrådsremissen, och vi får då utgå från den. De som reser invändningar t.ex. med utgångspunkt i det nordiska samarbetet får alltså nu diskutera vilka av de föreslagna ändringarna som är betänkliga från nordisk synpunkt. Självfallet kan man, som jag har gjort, kritisera regeringens handlag med det nordiska samarbetet. Därav följer dock inte automatiskt att de ändringsförslag som nu kommer fram måste avvisas. De som är angelägna om att äktenskapslagstiftningen skall hjälpa människorna och att äktenskapet skall utformas så att det passar för dagens människor — dvs. att vi tar bort de inslag som upplevs som plågsamma och som orsakar svårigheter — har nu ett stort ansvar för att den politiska debatten inte förs så att varje lagändring försvåras. Jag hoppas att fru Sundberg, som är antecknad efter mig på talarlistan, kan instämma på denna avgörande punkt. Att jag särskilt frågar fru Sundberg sammanhänger med den propaganda om äktenskapets diskriminering som nu med sådan energi förs från moderata samlingspartiet. Vi hade en ganska ingående diskussion om detta i december, men jag måste tyvärr återigen ta upp ett par inslag i den, eftersom de har återkommit i moderaternas motion och i herr Burenstam Linders anförande i går. Ni tar upp effekterna av stödet till de ensamstående föräldrarna på ett mycket kritiskt sätt. Den fråga man då vill ställa är: Vad vill ni? Vill ni avskaffa stödet till de ensamstående föräldrarna, eftersom ni kritiserar dess effekter så intensivt? Ni talar vidare om något som kallas ett nytt slags tvångsäktenskap, nämligen att de som bor ihop och har barn tillsammans behandlas som gifta inom skatteoch sociallagstiftningen. Vad vill ni på den punkten? Är ni motståndare till att man behandlar dem som bor ihop och har barn tillsammans lika som de gifta när det gäller beskattning och sociala förmåner? Säg ut det i så fall. Anser ni inte att det är rimligt att man inom skatteoch sociallagstiftning tar hänsyn så långt man kan till den faktiska situationen och inte till civilståndet? Jag tror inte att vare sig fru Sundberg eller jag behöver vara alltför missnöjda med det förslag som regeringen nu framlägger med utgångspunkt i våra ställningstaganden i utredningen, i varje fall om man får döma av pressmaterialet. Förslaget får naturligtvis studeras närmare innan man kan ta ställning. Man får självfallet också först ta del av remissyttrandena — vi har väl inte tänkt på allting i denna utredning. Men det verkar ändå närmast som om de ändringar som gjorts går i sådan riktning att de underlättar enigheten. Sent omsider har regeringen kanske också upptäckt att det ligger ett värde i att få enighet om familjerätten. Det vore beklagligt om regeringens tidigare agerande och moderata samlingspartiets kommande agerande skulle skapa ett sådant känsloläge bland människorna att det försvårar en värdefull enighet om viktiga reformer inom familjerätten.

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag i långa stycken kan instämma med herr Romanus i den sista delen av hans anförande, då han gick in på familjerätt. Jag är liksom han tillfredsställd med att vi nu får ett förslag till lagrådet och så småningom en proposition om ett väldigt viktigt avsnitt av samhällslivet, någonting som vi kallar för en nyckellag.

Efter den uppmärksamhet som inte minst Svenska Dagbladet har givit åt behandlingen i Nordiska rådets juridiska kommitté tror jag att det är nödvändigt att också slå fast att vi har inte och har aldrig haft ensartade lagar på familjerättens område i Norden. När vi nu, som herr Romanus vet, har börjat se på äktenskapets ekonomiska rättsverkningar — och det är och kommer att förbli den verkligt svåra uppgiften — har vi kommit underfund med att i fråga om arv, giftorätt osv. är principerna ganska skilda.

Jag är alltså väldigt glad över att kunna konstatera att denna, fru Sundberg, i alla viktiga detaljer eniga utredning nu går vidare med en del smärre förändringar. Men jag har inte begärt ordet för att tala om detta. När det gäller valfriheten, herr Romanus, kan jag bara säga att vi har haft så många diskussioner om detta tidigare att jag kort och gott vill notera att vi inom mitt parti — både parti och kvinnoförbund — har sagt att valfriheten i dagens läge är en myt. Det finns ingen valfrihet i samhället, inte ens om de förslag genomförs som herr Romanus talade om. Vårdnadsbidragen på några tusenlappar kan ju inte garantera någon valfrihet — inte för de utstötta, inte för de lågavlönade, inte för de arbetslösa, inte för de ensamma föräldrarna.

Det är ett förslag om fri abort. Justitieminister Nielsen framhåller att även om man redan för två år sedan, 1970, fick en ny lag om havandeskap och avbrytande av havandeskap så var det danska regeringens uppfattning att man bör fullfölja utvecklingen mot en fri tillgång till havandeskapsavbrott för alla kvinnor. Han säger också att bakgrunden är att man bör bespara kvinnorna att bli utsatta för dessa undersökningar av deras personliga och sociala förhållanden och att över 90 procent av de kvinnor som i dag söker havandeskapsavbrott får tillstånd till detta. Denna lag kommer nu mycket snart på andra läsningen i danska folketinget. Vi har många gånger sagt att vi är besvikna över att vi inte har fått ett motsvarande lagförslag här i Sverige. Vi kommer att upprepa det när vi blir tillfrågade, men vi vet samtidigt att detta är ett föga konstruktivt sätt att handskas med den här materian. Därför har vi i årets motionsflod tagit upp en del av de avsnitt som ingår i bilaga 7 och som gäller information och upplysningsverksamhet. Vi är alldeles övertygade om att vi måste diskutera — och diskutera mycket ingående — hur man här skall förfara. Regeringen säger att det behövs en brett upplagd information om preventivmedel och andra abortförebyggande åtgärder. Man har följaktligen anslagit ca 400 000 kronor till detta, och man säger att det ankommer på socialstyrelsen att med anlitande av det anslaget söka mäta effekterna av den upplysning som ges, bl.a. genom attitydundersökningar. Vi är för vår del övertygade om att detta är en ganska meningslös uppgift. 400 000 kronor räcker inte långt, och vi har på förbundet — och som aktiva socialdemokratiska politiker — fått kontakter med en hel del av de nu verksamma familjerådgivarna. Vi har bl.a. fått en skrivelse från sex familjerådgivare i Uppsala län. De delar vår besvikelse. De säger inom parentes att allmänheten tror att principerna i abortkommitténs betänkande nu tillämpas — vilket inte sker. Det innebär att de kurativa resurserna utnyttjas mycket dåligt. De skulle kunna tillvaratas betydligt bättre vid en frivillig rådgivning, vilket också framhölls i samband med lagförslaget. Dessa rådgivare säger att de i sin verksamhet har mött ett alltför stort antal kvinnor som blivit oönskat gravida på grund av bristfällig preventivrådgivning. Precis samma erfarenheter har för övrigt biträdande överläkaren Gunnar Rydén vid regionsjukhuset i Linköping. Kuratorerna säger att det finns tre huvudanledningar till denna oönskade graviditet: dels är det svårt att veta vart man skall vända sig, dels är det långa väntetider och telefonköer till preventivrådgivning, dels är informationen om befintliga preventivmedel dålig och felaktig. De säger att ungefär 10 procent av de aborter som utföres i dag beror på väntetiderna till preventivmedelsrådgivningen; det skall tillfogas att väntetiderna är sex månader och i vissa delar av landet kan uppgå till hela tolv månader. Det är alldeles orimligt att förhållandena skall vara sådana i dag.

Det är en summa som är påfallande lik totalkostnaden för aborter i Uppsala län, 1,9 miljoner kronor. Ökningen av aborterna är icke på långa vägar så stor som man en gång räknade med; det har visat sig att de beräkningarna grundade sig på helt felaktiga förutsättningar, den metod som användes för att mäta abortfrekvensen var helt enkelt inte statistiskt tillförlitlig. Vi tycker emellertid att kuratorernas synpunkter är viktiga och väsentliga.

Ett sådant seriöst experiment skulle kunna ge oss en uppfattning om vad resultatet av ett sådant arbete kan bli. För den nödvändiga landsomfattande rådgivning som måste sättas in, inte minst bland ungdomen, skulle experimentet kunna ge oss mycket väsentliga erfarenheter som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. Att vi är så övertygade om detta beror bl.a. på erfarenheterna från Linköping. Regionsjukhuset i Linköping har ända sedan 1964 haft en sådan verksamhet. Man har hållit öppet fem kvällar i veckan, man har vänt sig till alla kvinnor som har besökt gynekologiska avdelningen — till dem som har fått abort och till dem som har satt barn till världen. Landstinget svarar helt och hållet för kostnaderna, det är bara själva preventivmedlen som patienterna får betala. Väntetiderna är ganska korta. Det intressanta är att från 1964 fram till 1967, då antalet besök steg från 93 till 1 234 per år, var rikssiffrorna för aborter och siffrorna för aborter i Linköping likartade.

Även om den överläkare som är ansvarig för denna verksamhet säger att det måhända finns också andra förklaringar härtill, anser han sig kunna slå fast att p-byrån har haft en betydande abortförebyggande effekt.

Upplysningen om vilka metoder som bör användas är nämligen ofta helt felaktig — en ganska olycklig debatt i massmedierna är kanske också en anledning till att vi har långt fler aborter än vi borde ha. Jag tror att det är de konstruktiva åtgärder vi kan vidta i den svenska riksdagen i väntan på en proposition, som vi hoppas ändå skall komma inom överskådlig tid.
Herr talman! Fröken Mattson säger: ”Valfriheten är en myt. Det finns ingen valfrihet i vårt samhälle.” — Jag tror att jag citerar ordagrant. Det är en vacker sammanfattning av resultatet av 40 års socialdemokratiskt regeringsinnehav. Det är tio år, tror jag, sedan regeringspartiet gick till val under parollen Valfrihetens samhälle. Jag kan mot den här bakgrunden förstå att fröken Mattson är besviken, men det är ju inte något motiv för att ge upp arbetet för en ökad valfrihet. Jag har ett förslag, som kanske inte fröken Mattson är med på, men jag tror att det blir bättre om en annan regering får försöka ett tag. Fröken Mattson sade: ”Vårdnadsbidrag m.m. som herr Romanus föreslår kan inte garantera valfrihet.” Nej, inte fullständig valfrihet i den mening som fröken Mattson vill lägga in i ordet, men det kan öka valfriheten. Och att öka valfriheten är bättre än att inte öka den.
Herr talman! Valfrihet eller valfrihetsmyt? Det recept som herr Romanus har lagt fram här i dag är väldigt ambitiöst. Det kan kanske leda en bit på väg, även om jag inte i alla detaljer är överens med herr Romanus. Men, herr Romanus, gå ut och fråga unga familjer i dag, män och kvinnor! Gå ut och fråga medborgare som inte har särskilt hög utbildning och inte särskilt hög lön om de anser att det finns en valfrihet i dag! Det finns det inte. Därför vänder vi oss emot valfrihetsmyten, mot föreställningen att valfrihet skulle vara någonting som man skulle kunna portionera ut. Det är det som hela vår debatt handlar om, och det är väl fjärde eller femte gången vi för den nu. Jag vill bara till protokollet få antecknat att valfriheten är en myt i dagens samhälle.
Herr talman! Om ni bara hade velat säga att valfriheten inte existerar i dag, då hade det inte blivit någon debatt, för det är ingen som har någon annan mening. Men vad ni har sagt är att ni vill överge valfriheten som målsättning för er politik, och det är därför det är debatt. Det står ord för ord i protokollet från den socialdemokratiska partikongressen, att målsättningen om valfrihet skall överges, och det är det som vi inte instämmer i.
Herr talman! På Harpsundskonferensen, där bl.a. samtliga politiska kvinnoförbund var representerade, var vi nog alla överens med statsminister Palme. Vi sade att grunden för kvinnans frigörelse finns i arbetslivet. Det är genom ett helt förändrat arbetsliv som vi hoppas kunna få andra förhållanden för morgondagens människor.

Herr talman! ”Äktenskapsfrågan har tänt”, sade fru Eriksson i Stockholm. Att det verkligen är fallet tycker jag att vi i hög grad märker på de argument som möter oss, när vi från moderata samlingspartiet för fram våra åsikter om äktenskapet. Tyvärr är jag förhindrad att delta i arbetarkommunernas sammankomster i min valkrets. Men jag har, eftersom statsrådet Odhnoff är här, möjlighet att bemöta ett referat av ett sådant möte som ägde rum i Höganäs i måndags. Jag vågar kanske påstå att fru Odhnoff har tagit åt sig de anklagelser som riktats från moderata samlingspartiets sida mot den nu förda familjepolitiken. Det är anklagelser som jag finner vara i hög grad berättigade, dels efter att noga ha läst igenom fru Odhnoffs anförande vid interpellationsdebatten i våras, dels efter att ha konstaterat att ungefär samma argument fördes fram i Höganäs. Vi har sagt att den nuvarande lagstiftningen också ekonomiskt diskriminerar äktenskapet. Det motargument som statsrådet Odhnoff här fört fram har varit en ekonomisk beräkning, enligt vilken statsrådet har kommit fram till att de som är gifta tjänar ca 2 000 miljoner kronor per år på att vara gifta. Enligt statsrådet Odhnoff kan värdet av 1 800-kronorsavdraget på skatten beräknas till 1 500 miljoner per år, dvs. huvuddelen av de 2 000 miljonerna. Att denna siffra är korrekt så till vida att den anger värdet av alla samlade sådana avdrag betvivlar jag på inget sätt. Vad jag däremot inte kan förstå är hur detta kan vara ett bevis på att äktenskapet är gynnat. I 65 § kommunalskattelagen sägs att de gällande bestämmelserna skall tillämpas även i fråga om personer som lever tillsammans, om de tidigare varit gifta med varandra eller har eller har haft barn med varandra. Det är en paragraf som jag tror att vi alla känner väl till. En enkel division ger nu vid handen — om vi tar de exakta siffrorna — att 833 333 familjer har detta hemmamakeavdrag. Jag förutsätter att fru Odhnoff hade dragit bort dem som hade samma avdrag som ensamstående med barn. Men i alla dessa 833 333 familjer, alltså närmare 1 miljon, skulle det finnas hemmafruar — män är det ju inte så ofta — som inte har eller har haft barn med sin make och som inte förvärvsarbetar; vilket är ett villkor för avdrag. Samma avdrag skulle ju ha kommit dem till del som sammanboende om de har eller har haft barn tillsammans. Att vi skulle ha över 800 000 sådana gifta familjer verkar för mig fullständigt orimligt. Eftersom statsrådet Odhnoff är här skulle jag gärna vilja ha klargjort om alla dessa familjer tillsammans vinner 1 500 miljoner kronor just genom att vara gifta och alltså icke skulle ha haft avdraget om de icke hade varit gifta. Herr talman! Jag skall naturligtvis inte verka för att vi skall upprepa den debatt vi hade i den här frågan i våras. Men jag vill ändå påvisa — Staffan Burenstam Linder tog upp ett fall i går som gällde det nya bostadsbidraget — att den nuvarande lagstiftningen ekonomiskt diskriminerar gifta familjer. Det kan ske på så sätt att de fördelar som familj och äktenskap innebär försvinner. Låt oss då se vilka förmåner som i realiteten finns kvar. Gifta har lägre arvsskatt än ogifta när de ärver varandra — det är obestridligt. Men denna fråga är under behandling hos familjelagssakkunniga, och med en önskad neutralitet till samlevnadsformen är det troligt att det förhållandet försvinner. Änkepensionen kommer med all sannolikhet att försvinna, men änkepensionen inom ATP tror jag är en förmån som de gifta tills vidare kommer att få ha kvar. Nackdelarna är emellertid många, och de är så många att det vore roligt att få dem bemötta i sak i stället för att få felaktiga ekonomiska beräkningar. Låt mig anföra ett enda litet exempel som jag kom i kontakt med häromdagen. En ogift kvinna — i det här fallet en änka — uppbär barntillägg till sin pension. Hon sammanbor med en man och får behålla detta barntillägg. Men gifter hon sig med mannen förlorar hon barntillägget. Dessutom har hon en helt ärlig fördel när det gäller att ha detta barn på barndaghem. Hon behöver nämligen, eftersom hon är sammanboende, till sin egen inkomst bara lägga en uppskattning av värdet av möblerad bostad hos henne för den man som hon sammanbor med — i det här fallet är det ca 3 000 kronor. Men om hon gifter sig med honom skall intäkterna av hela hans förvärvsverksamhet läggas till hennes när man fastställer barndaghemsavgiften. Det finns så många sådana här exempel att ge. Och det är när vi ställs inför de här frågorna som vi tycker att man i sociallagstiftning och skattelagstiftning måste sträva efter att skapa sådana förhållanden att människor inte diskrimineras genom att de gifter sig. Äktenskapet är kanske för socialdemokratin i dag en konservativ institution. Jag kan i alla fall med all rätt säga att för oss i moderata samlingspartiet är äktenskapet en konservativ institution med tradition som vi skall värna om. Det kan inte ur samhällets synpunkt vara riktigt att allt fler människor placerar sig utanför det regelsystem som samhället ställer till makars förfogande för att hjälpa dem speciellt när förhållandet upphör. I stället borde man stimulera till äktenskap. Här har i dag diskuterats och ställts frågor till mig, herr talman, och jag är ledsen om jag i någon mån överskrider de 12 minuter jag hade angivit på talarlistan, därför att vissa av frågorna är sådana att jag gärna vill svara på dem. Herr Romanus har en vilja att vara någon sorts medlare mellan socialdemokratin och konservatismen när det gäller familjepolitiken. I många frågor ligger han mig nära i det arbete vi haft tillsammans, men det är som om folkpartisterna vore rädda för att på något sätt stämplas som konservativa och därför skapar konstgjorda skiljegränser. Herr Romanus försöker basera moderata samlingspartiets familjepolitiska program på ett yttrande av en socialnämndsordförande i Stockholmstrakten. Får jag ställa en direkt fråga till herr Gabriel Romanus! Kan jag betrakta herr Henmarks anförande här i dag som klargörande för folkpartiets syn på familjepolitiken? Detta är inte sagt som någon kritik mot herr Henmarks anförande, men jag tycker att denna spridning mellan två riksdagsledamöter i samma grupp är mera remarkabel än skillnaden mellan mig som riksdagsman och en socialnämndsordförande som har fällt ett yttrande som jag inte förut kände till. När det gäller ATP för barnavård i hemmet, som herr Romanus talar så vackert för, vill jag erinra om att det var dåvarande högerpartiet som först gick ut och krävde att vård av barn i hem skulle jämställas med annat arbete när det gällde den allmänna tilläggspensionen. Nu passar det också folkpartiet att säga att man kräver detta, och vi är bara glada över att vi får en förstärkning av våra krav. Jag konstaterar också att herr Romanus i sitt anförande erkände att det ur vissa synpunkter kan ställa sig ekonomiskt ofördelaktigt att ingå äktenskap. Även där är vi överens. Herr Romanus ställde en direkt fråga till mig om de 2 000 kronorna för vård av barn, och herr Romanus sade att det skulle ge de kvinnor som har en högre inkomst ett större skatteavdrag. Jag förstår att herr Romanus inte haft möjlighet att läsa vår tjocka motion, men där står det faktiskt att detta givetvis är tänkt för de kvinnor som inte har förvärvsarbete och själva vårdar de minderåriga barnen. Det är ganska intressant att höra den analys som herr Romanus ger av det nordiska samarbetet. Jag tror det var fröken Mattson som sade att vi har inte haft en ensartad lagstiftning. Nej, givetvis har varje land självt formulerat sina lagar. Men vad vi har haft på äktenskapsrättens och familjelagstiftningens område har varit samstämmiga lagar, lagar som har gått att applicera i vart och ett av de nordiska länderna oberoende av var äktenskap har ingåtts eller skilsmässa ägt rum. Det är detta som omöjliggörs med det väntade lagförslaget. Jag har givetvis inte sett lagrådsremissen, och jag kommer med största intresse att läsa hur man skall klara de helt nya problem som har uppkommit i samband med de ökade svårigheterna när det gäller den nordiska enigheten på familjelagstiftningens område. Sedan är kanske herr Romanus alltför noggrann, när han säger att utredningen inte har lagt fram förslag om något registreringsförfarande. Det är alldeles riktigt, men det hade varit roligt för mig och för herr Torsten Gustavsson i Visby att höra om det är så som det sagts ryktesvis att vårt förslag om att vigseln skall vara konstitutiv för äktenskaps ingående har skrivits in i lagen. Och det är ju ett förslag som herr Romanus inte har biträtt. Men jag gör som sagt en reservation, eftersom jag inte har sett lagförslaget i frågan. Herr talman! Jag är medveten om att detta kanske bara är en första fläkt av våra kommande diskussioner om familjen och om äktenskapets ställning. Låt mig bara till sist erinra om att statsrådet Lidbom under dagens frågestund sade att vi skall ha en modern, till nutida förhållanden anpassad äktenskapslagstiftning; det traditionella nordiska samarbetet på detta område måste vika för andra väsentliga intressen. Vilka är de intressena? Vad fastställer de nutida förhållandena i människors samlevnad? Och varierar de förhållandena i de olika länderna? Vet man inte att likheten i levnadssätt och etisk uppfattning tvärtom är mycket stor i dessa länder? Nej, det kanske är helt andra väsentliga intressen det här gäller? Och för mig är dessa andra intressen socialdemokraternas vilja att ta bort ansvaret individer emellan och göra det till ett kollektivt ansvar. Det är lättare att styra individer än familjer. Det är därför som jag anser det vara helt riktigt att vi fortsätter att kämpa för familjen och äktenskapet.
Herr talman! Detta var verkligen något av det grövsta som sagts här, att lagstiftningen skall anpassas efter de förhållanden som nu råder därför att det är lättare att styra individer än familjer. Vad menas? Man får över huvud taget ingen uppfattning om vad fru Sundberg är ute efter och vill rädda. Fru Sundberg sade att man diskriminerar äktenskapet inte bara ekonomiskt utan även på annat sätt, men vi fick aldrig höra vad det var för slags diskriminering. Nu hör jag att buskagitationens verklige upphovsman uppenbarligen är fru Sundberg. Så grova beskyllningar som att vi är ute efter att styra individer och därför vill skingra familjerna har jag inte hört någon framkasta tidigare, men de når kanske ut till alla så småningom. Sedan är väl jag den första som tagit upp frågan om ATP för vårdnaden. Men jag har inte föreslagit. något annat än att man skall få räkna vårdnadsår som poäng. Och det skall man kunna göra endast om man har poäng av annan verksamhet. Om man har tjänstetid för vilken man fått rätt till pension, så skall man kunna lägga till poäng för vårdnadstiden. Jag undrar hur fru Sundberg tänker sig den saken? Moderaterna har ju inte föreslagit något sätt att betala detta, som här i kammaren har varit originellt. Jag har inte hört något annat framföras än min första tanke att man skulle få räkna poäng, och den har jag diskuterat igenom. Men jag har funnit att den skulle ge ganska litet.
Herr talman! När jag nämnde den där socialnämndsordföranden i en Stockholmsförort var det inte som ett uttryck för moderata samlingspartiets uppfattning här i riksdagen utan mera som exempel på en konservativ syn. Jag tycker inte att fru Sundberg behöver ta ansvar för allt det som han sagt. Det räcker om fru Sundberg tar ansvar för vad som står i moderaternas partimotioner. Det är säkert arbetsamt nog för fru Sundberg. Folkpartiets uppfattning i dessa frågor framgår av våra partimotioner och av vad t.ex. vår ordförande sade här i går om rättvisa åt kvinnorna. Det är vad fru Sundberg får hålla sig till i det fallet. Fru Sundberg sade att jag nu erkände att det i vissa fall är mer lönande att låta bli att gifta sig, t.ex. genom studiemedelssystemet. Ja, det är inte svårt för mig att erkänna; det sade jag redan i debatten i höstas. Vi har också länge yrkat på ändringar på den punkten. När det gäller förslaget att ge ATP-poäng för barnavårdande år vill tydligen vi alla — fru Eriksson i Stockholm, fru Sundberg och jag — vara med och tävla om vem som var först. Jag tycker inte det är så intressant. Vår motion om allmän egenpension väcktes av fru Nettelbrandt redan 1966, men det kan hända att någon av er var ute tidigare ändå. Det beklagliga är att vi trots att vi är så eniga, och trots att vi har fru Eriksson i Stockholm med oss, inte kan få regeringen med på tanken. Det är synd. Vi får väl försöka i år igen att få till stånd en bättring. Jag har tagit del av er stora partimotion, och av den framgår att det är rätt, som jag sade. Inte att 2 000-kronorsavdraget ger mer pengar till de kvinnor som tjänar mer, utan att det ger mer pengar till den man, som har en hemmafru och som själv har hög inkomst, än till den man, som har en hemmafru och som själv har låg inkomst. Det är väl ändå obestridligt. Ni vill återinföra den s.k. hemmafrupremien, som är högre för män med hög inkomst, Kan ni förklara varför? Jag vill upprepa mina två frågor. Eftersom ni kritiserar stödet till de ensamstående föräldrarna så intensivt, vill jag fråga: Vad vill ni göra med det? Vill ni avskaffa det eller vi ni ändra på det? Ni har uppfunnit någonting som ni kallar för tvångsäktenskap, och med det avser ni det förhållandet att de som lever tillsammans och har barn tillsammans behandlas som gifta i skattesystemet och i vissa sociala sammanhang, trots att de inte är gifta. Att man alltså utgår från den faktiska situationen och inte från civilståndet, kallar ni för att man tvångsgifter människor. Min andra fråga är: Vill ni avskaffa detta, eftersom ni använder ett så negativt laddat ord för att beskriva fenomenet i fråga? Anser ni inte att man skall behandla samma sociala situation lika, oberoende av civilstånd, när det gäller skatter, sociala förmåner, osv.?
Herr talman! Min tid är begränsad. När det gäller frågan om tvångsgiftet är svaret till herr Romanus: Ja, så länge det är fördelaktigare att icka vara gift. Men givetvis går vi i vårt arbete in för att se till att den rättvisan skall uppnås — att vi sedan gärna skulle ge vissa lättnader till dem som är gifta är en annan sak. Till fru Eriksson i Stockholm vill jag säga att jag 1963 var med i en socialpolitisk kommitté, och det var första gången vårt parti tog upp tanken på ATP-poäng. Det fanns ingen skillnad mellan det förslag fru Eriksson i Stockholm nu beskrev och vårt förslag då. Givetvis måste ATP-poängen kombineras med tjänsteår; annars skulle det bli en orimligt dyr reform att genomföra. De ensamstående föräldrarna kommer herr Carlshamre att tala om i sitt inlägg. Jag sade att socialdemokraterna vill ta bort ansvaret individerna emellan. Fru Eriksson i Stockholm tyckte det var något av det grövsta. Ja, jag och många med mig har funnit direktiven till familjelagssakkunniga grova, om än inte bland de grövsta. Jag kan bara nämna två saker som vi ännu inte har behandlat i utredningen, i alla händelser inte i något betänkande. Jag tänker på den begränsning av giftorätten och den begränsning av underhållsplikten makar emellan som det talas om i direktiven. Det är två väsentliga punkter i den nuvarande äktenskapslagstiftningen. Både giftorätten och underhållsplikten har tillkommit för att skydda den svagare parten, ofta kvinnan. En begränsning eller ett borttagande av giftorätten respektive ett upphörande av makars skyldighet att bistå varandra innebär att man tar bort gemenskapen och gör dem till individer, och det stämmer inte med den syn vi har på hur ett äktenskap skall fungera.
Herr talman! Jag tycker vi skall vara på det klara med att betänkandet från familjelagssakkunniga lagts fram av en i stort sett enig utredning. Det finns en del reservanter, bl.a. fru Sundberg, som vill att makar som är överens om att gå isär och icke har några barn ändå skall ha en betänketid på tre månader, medan vi andra vill att man i det fallet skall kunna skiljas direkt. Fru Sundberg har, som hon här berört, i kommittén haft ett resonemang om vigseln som det konstitutiva, och hon har tydligen nu blivit bönhörd. Därför kan jag inte förstå fru Sundbergs kritik.

Vi har ännu inte mer än rent inledningsvis hunnit ta upp frågan om giftorätten. Jag vill emellertid säga, fru Sundberg, att direktiven talar om övergångsbestämmelser och om de svårigheter som kan uppstå. Direktiven är inte så entydiga som fru Sundberg här påstår.
Herr talman! Har moderaterna den uppfattningen att det inte längre gäller individer när man ingått äktenskap, skiljer vi oss väsentligt. Vi anser nog att två människor som gifter sig med varandra fortfarande är individer. Vi har svårt att inse att två människor som gifter sig med varandra sammansmälts till något slags begrepp där man inte längre urskiljer två individer. Jag blir mer och mer förvånad, för fru Sundberg är ju en modern människa. Jag har här en avskrift av valaffischen från 1928, där det sägs att var och en som röstar på arbetarepartiet röstar för familjebandets upplösning, på barnens förvildning och sedernas förfall. Ni närmar er ju faktiskt det uttryckssättet när ni nu talar om vad ni vill. Jag tycker att det är otillständigt.

Herr talman! Jag tackar fru Eriksson i Stockholm, eftersom jag väl får ta det som en honnör när hon säger att jag är en modern människa. Jag vill bara erinra om att man här i kammaren från alla partiers sida — och inte minst från regeringspartiet — fört fram de bekymmer som i dag åvilar samhället. Man borde i dag kanske inte använda 1928 års ord för att beskriva dessa bekymmer, men likväl har vi många av dessa samhällsproblem, inte minst den sittande regeringen. Det är riktigt som fröken Mattson säger att familjelagssakkunniga i stort sett varit eniga. Kommittén har också bedrivit sitt arbete i en strävan att bli enig. Jag har så mycket större anledning att känna mig delaktig av den enigheten, eftersom tydligen en eller två av mina reservationer kommer att gå igenom i lagförslaget. Men det hindrar inte att den andra delen av kommitténs arbete, vilken gäller makars inbördes förhållanden, är den svåra delen. Där har det klart visat sig att fru Erikssons i Stockholm och min uppfattning är skiljaktiga. Vi kan arbeta vidare, men vi kommer antagligen inte att bli eniga på den punkten. Sedan tar jag det som en heder för mitt parti att regeringen i alla fall vill understödja familj och äktenskap. Det hindrar naturligtvis inte att vi också måste hjälpa de ensamstående och slå vakt om deras intressen.

Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att i dag diskutera de olika motioner som just nu börjar behandlas i utskotten. Vi lär om några veckor få tillfälle att återkomma till dessa frågor. Jag skall dock försöka lämna korta svar på några frågor som ställts i debatten. Herr Gustavsson i Alvesta frågade vad som kommer att göras med anledning av det förslag som lagts fram av pensionsförsäkringskommittén. Jag kan svara att det i vår kommer en särskild proposition om bättre familjeförmåner inom den allmänna försäkringen. Som framhålles i statsverkspropositionen kommer denna proposition bl.a. att innehålla förslag rörande förstärkning av barnpensionerna och höjning av åldersgränsen för rätt till barnpension från folkpensioneringen. Det är ju frågor som har behandlats av pensionsförsäkringskommittén. Det närmare innehållet får vi återkomma till, när propositionen föreligger. Herr Gustavsson i Alvesta frågar vidare om fosterbarnsutredningen. Den har gått igenom ett stort material och lagt ned ett omfattande arbete. Min förhoppning är att utredningen skall vara klar i början av sommaren. Jag kan försäkra herr Gustavsson att jag har ett lika stort intresse som herr Gustavsson av att vi utan något dröjsmål får klara av de mycket angelägna frågor som utredningen arbetar med. Samhällets barnomsorg har diskuterats i några inlägg. Jag vill med glädje bara notera att en utbyggd barnomsorg ingår i herr Gustavssons familjepolitiska program. Fru Jonäng, som hade ordet närmast efter herr Henmark, förbigick nämligen hans gruvliga salva mot samhällets barnomsorg med absolut tystnad, men genom herr Gustavssons markering hoppas jag att vi fått klart för oss var centern står. Genom herr Romanus” inlägg hoppas jag på samma sätt att vi har fått klarhet i var folkpartiet står. Vi kan väl hoppas att herr Henmark därmed är placerad i det galleri för urtidsandar som tycks vara en specialitet för folkpartiet. Den obligatoriska föräldraskolan har många gjort uppvaktningar om, däribland flera politiska ungdomsförbund, såsom Folkpartiets ungdomsförbund. Ingen, inte heller FPU, har kunnat tala om hur den skall fungera t.ex. när det gäller att hämta tredskande föräldrar till lektion. Och — om man klarar av att få dit dem — hur skall de motiveras att omsätta lärdomarna i uppfostran? Herr Romanus omhuldar tesen att föräldraundervisning inte existerar. Sanningen är den att föräldraskolning är en kontinuerlig process, obligatorisk i skolan. Men sedan går den ut på flera vägar genom mödraoch barnavårdscentraler, barnstugor och bildningsförbund. Barnstugeutredningen har lagt fram förslag om hur vi här skall bygga vidare. Det är väl allt vi behöver ta upp om den punkten i dag. Vi fick i går i inledningen till den allmänpolitiska debatten höra av herr Bohman att människorna är oroade över den helt nya synen på den familjegemenskap som byggt upp detta samhälle. Jag satt och lyssnade och frågade mig om den oron kanske kommer av den krasst materialistiska syn som moderaterna tycks lägga, när de tror att orsaken till att människor inte gifter sig skulle vara att det inte är enbart ekonomiska fördelar förknippade med äktenskap. Det har vidare förts fram från moderat håll att det skulle vara en speciell socialdemokratisk politik som hindrar människor från att ingå äktenskap. Varför denna politik under sina 34 första år i regeringsställning lett fram till ett absolut äktenskapsrekord men först efter 1966 visat sin påstådda äktenskapsfientlighet har aldrig närmare utretts. Jag tror att de människor som i sin familj lever i en nära och innerlig gemenskap med varandra upplever en trygghet och säkerhet som förvisso ingen i mitt parti vill ta ifrån dem. Det finns ingen grund för talet om socialdemokratins äktenskapsfientlighet. Men för moderaterna tycks familjen väsentligen vara en ekonomisk gemenskap, där man främst skall tillskansa sig ekonomiska privilegier på de ensamståendes bekostnad. Socialdemokratisk syn på samlevnaden människor emellan är att det är den känslomässiga kvaliteten i samlevnaden som ger familjen värde. Ekonomisk trygghet skall inte byggas på känslor. Den ekonomiska tryggheten måste främst grundas på den enskilda människans behov, inte på hennes samlevnadsform. Familjen är en väsentlig grundsten i samhället, men vi måste vara medvetna om att denna grund håller på att förändras. Dagens lilla familj är i många fall för liten för att kunna vara självbärande i form av kontakter och tjänster människor emellan. Bortåt en tredjedel av alla hushåll är enpersonshushåll, och två tredjedelar av hushållen saknar barn, Av barnfamiljerna har i dag hälften bara ett barn — det är alltså här fråga om barn under 16 år — och en tredjedel har högst två barn. Den känslomässiga gemenskapen, tryggheten och det nära förtroendet, de enkla och naturliga ömsesidiga tjänsterna tror jag är väsentliga för människor över huvud taget. För socialdemokratin är det därför angeläget att vidga familjepolitiken, så att det goda, som den väl fungerande familjen kan ge, kan omfatta också alla dem som lever ensamma eller de mycket små familjerna. Vad jag tycker är mest förvånande när det från moderat håll talas om diskriminering av äktenskapet är följande. Vi har i vissa fall förmånligare regler när det gäller skatt och sociala förmåner för ensamstående med barn än för gifta med barn. När två ensamstående vårdnadshavare gifter sig faller en del — inte alla — av dessa särskilda förmåner bort, eftersom de ju då inte längre är ensamstående. Detta kallas av moderaterna för en diskriminering av äktenskapet. Samtidigt påstår de att de inte vill angripa stödet till de ensamstående barnförsörjarna.

Detta intygar alla som sysslar med den praktiska sociala verksamheten. Det finns också ett omfattande siffermaterial som belyser detta. En del siffror drogs fram i debatten i höstas av herr Svensson i Kungälv, ytterligare siffror finns redovisade i familjepolitiska kommitténs material. I en familjeundersökning från 1969 visas att 22 procent av de frånskilda kvinnorna med barn uppbär socialhjälp. För frånskilda män med vårdnaden om barn var andelen socialhjälpstagare 9 procent, för frånskilda män som inte hade vårdnaden om barn 22 procent, dvs. lika hög som för de frånskilda kvinnliga vårdnadshavarna. Dessa uppgifter tyder knappast på att frånskilda skulle befinna sig i en ekonomiskt gynnad situation. Av de gifta med barn var det bara 2 procent som uppbar socialhjälp. Det allvarliga med moderaternas påstående att äktenskapet diskrimineras är att detta leder till minskad förståelse för behovet att ge särskilt stöd åt människor som verkligen har det svårt och som enligt företagna undersökningar har ett särskilt behov av hjälp. Fru Sundberg tar upp ett resonemang om hemmamakeavdraget. Det bygger på en oerhört formalistisk syn på äktenskapet. Jag har ingen anledning att gå in på hennes teoretiska spekulationer. För att få mera tacksamma angreppspunkter på socialdemokratisk familjepolitik har man inom moderata samlingspartiet varit tvungen att tillverka egna vrångbilder av denna, och fru Sundberg för tappert traditionen från 1928 vidare. Om ett par veckor kommer vi i Nordiska rådet att diskutera bl, a. familjelagstiftning. Jag tycker att det är viktigt, att vi här gör klart för oss hur läget är i vårt land och hur vi skall kunna tackla de problem, som vi har på detta område.

Man har pekat på skillnaderna mellan Sverige och övriga nordiska länder. I dag säger fru Sundberg att likheten i levnadssätt och etisk uppfattning är stor i de nordiska länderna. Ja, vi kan bara konstatera att statistiska uppgifter av helt annat slag redovisats när det gäller äktenskapstrend i olika nordiska länder. Regeringen vill få en nutidsförankring av äktenskapslagstiftningen för att bevara äktenskapet som den naturliga samlevnadsformen. Vad vill moderaterna?
Herr talman! Fru Odhnoff säger att hon nu fått klart för sig var folkpartiet står i fråga om barntillsynen. Det är utmärkt. Men jag tillåter mig tro att fru Odhnoff aldrig varit riktigt tveksam på den punkten, med hänsyn till de många initiativ och uttalanden som folkpartiet har gjort. Ett par ord om vad fru Odhnoff sade om föräldrautbildning. Hon talar om att hon fått en mängd uppvaktningar om obligatorisk sådan. Fru Odhnoff har väl klart för sig att de förslag som framförts här i riksdagen, bl.a. i gemensamma partimotioner från folkpartiet och centerpartiet, inte rör någon obligatorisk föräldrautbildning. Det skall vara en allmän tillgång till föräldrautbildning, och den skall utformas så att den verkligen är lätt tillgänglig. Man skall vända sig till föräldrarna med ett erbjudande först när barnen väntas. Sedan kommer man tillbaka när barnen är små och senare när de vuxit. Erbjudandet om en föräldrautbildning skall vara anpassat efter barnens ålder och ge möjlighet till gruppdiskussion med föräldrar som är i samma situation. Det skulle vara ett värdefullt stöd för föräldrarna om detta fanns. Vi har nu i sex år, tror jag, haft samma familjeminister. Det borde vara en naturlig strävan för henne att börja med att göra familjerna bättre rustade att fylla sin uppgift. Där ingår föräldrautbildning. Vad har familjeministern gjort för att åstadkomma detta under sina sex år i ämbetet? För mig är inte någonting känt. Barnstugeutredningen har lagt fram vissa tankar på detta, men jag tror knappast det har stått i deras direktiv. I varje fall har de inte kommit med några konkreta förslag som har lett till några resultat. Fru Odhnoff säger att utbildning i viss utsträckning sker på mödravårdsoch barnavårdscentraler och inom bildningsförbunden. Ja, men det är sannerligen inte särskilt mycket. Vi har under en följd av år efterlyst ett program — i första hand ett försöksprogram — så att man fick underlag för en utbildning som är brett upplagd, som verkligen vänder sig till alla föräldrar. Man skulle behöva en föräldrautbildning som var lätt för dem att komma i kontakt med, som verkligen blev någonting av. Det som nu finns är ändå inte mycket att vara tillfredsställd med för en familjeminister, eller hur? Det är då man ställer frågan: Varför har inte fru Odhnoff tagit några initiativ för att få en föräldrautbildning till stånd under de sex år hon suttit på det här viktiga jobbet?

Herr talman! Herr Romanus gjorde påståendet att ett avdrag skulle gynna en höginkomsttagare, Herr Romanus har ännu inte fattat att som marginalskatterna i själva verket numera ligger till, är de hårdast i mellaninkomstlägena. Där får man nämligen dels marginalskatt, dels avtrappning av olika sociala bidrag. Därför skulle detta avdrag inte alls ha den effekt herr Romanus påstår. Vidare är det med ett vårdnadsbidrag — i varje fall i den mån man gör det skattefritt — precis som med barnbidraget: det, om någonting, gynnar höginkomsttagare. Det påstås att ensamstående skulle missgynnas i dag av det betraktelsesätt som vi förfäktat. Det förstår inte jag. Vi har den uppfattningen att man skall ändra på studiemedelssystemet så att inte gifta diskrimineras. Vi vill inte ha en faktisk sambeskattning så att gifta missgynnas. På vilket sätt är detta en försämring för ensamstående? Jag har väldigt svårt att förstå det. Vi har framställt konkreta krav som är högst rimliga. Vi har vidare sagt att en utredning bör gå igenom alla de olika lägen där skatteoch sociallagarna spelar in på människors situation. Jag tror en sådan utredning är viktig. Vi skall nämligen inte ha en sådan serie av regler, att det helt enkelt blir ekonomiskt omöjligt för ensamstående att gifta sig. Vi är väldigt nära detta för närvarande, därför att man går miste om så många olika bidrag. Vi bör alltså fundera igenom detta. Det är inte krass materialism att säga detta, fru Odhnoff. I så fall är det ju krass materialism också när fru Odhnoff ställer sig upp och säger att det behövs den ena eller andra åtgärden för att hjälpa människor. Det är precis lika mycket krass materialism att göra gällande att pengar spelar en viss roll. Det är högst rimligt att utgå ifrån att när människor betraktar sin belägenhet tar de hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna, Det är vulgärargument att tala om att detta skulle vara krass materialism. Fru Odhnoff har inte fattat varför äktenskapsfrekvensen sjunkit sedan 1966. Det beror på att fru Odhnoff tydligen glömt bort vad vi sade i höstas, när vi diskuterade detta. Efter 1966 hände en del saker. Man plockade bort den för de gifta gynnsamma skatteskalan utan att samtidigt plocka bort en lång rad av de ekonomiska belastningar som drabbar de gifta. På grund av de starkt stigande skatterna — som medför, vilket fru Odhnoff helt riktigt påpekade, att allt färre människor kan vara självbärande i en familj — har samhället behövt ingripa för att folk skall få sådana bidrag att de klarar sig. Utformningen av alla dessa bidrag, t.ex. bostadstilläggen, har blivit ofördelaktiga för dem som klart registrerar att de är samboende genom att gifta sig. I stället väljer allt fler någon samlevnadsform som är svår för myndigheterna att kunna kontrollera. Fru Odhnoff har ännu inte utformat några direktiv för hur myndigheterna egentligen skall definiera dessa människor i olika sådana sammanhang.
Herr talman! Fru Odhnoff ville inte gå in på de beräkningar som jag hade gjort mot bakgrund av hennes 2 000 miljoner kronor som man skulle tjäna på att vara gift. Låt mig bara säga att jag har inte haft de möjligheterna att göra en total samhällsekonomisk beräkning av vad äktenskap eller icke äktenskap innebär för samhället i direkta kostnader. Det är statsrådet Odhnoff som förde fram denna beräkning först i våras och sedan tydligen runt om i våra olika kommuner. Eftersom det var det enda argument som redovisades i Nordvästra Skånes Tidningar och Helsingborgs Dagblad, tog jag mig friheten här att dra konsekvenserna av hur verkligheten skulle se ut om detta argument hade varit så att säga giltigt. Jag kan väl bara konstatera att statsrådet Odhnoff här inte vill förfäkta att alla dessa familjer icke skulle haft I 800-kronorsbidraget om de inte hade varit gifta utan bara sammanbott. De hade alltså haft det ändå.
Herr talman! Jag fick det svaret av statsrådet Odhnoff att det kommer förslag om en höjning av barnpensionerna, och jag har läst det i statsverkspropositionen. Men det var den övriga delen av pensionsförsäkringskommitténs förslag, alltså barnpensionstilläggen som till en änkling ersätter änkepensionerna, och övriga delar av förslagen som pensionsförsäkringskommittén lade, som jag efterlyste. Kommer det något förslag om detta eller har det blivit lagt i lådan? Sedan ett par ord om vårdnadsbidraget. Vi får från socialdemokraterna det argumentet att det kostar för mycket pengar och därför går det inte att genomföra. Ytterligare ett argument: Det finns ingen valfrihet, och det går inte att genomföra en sådan. Vi tror på valfriheten och vi arbetar för den, i motsats till fröken Mattson och Socialdemokratiska kvinnoförbundet såsom det redovisats här i dag. Vi anser att vårdnadsbidraget medverkar till att man värderar det arbete som ena föräldern gör genom att stanna hemma och vårda barnen. Jag träffade för några dagar sedan en kvinnlig lärare som hade tre barn vilka, om hon hade fortsatt sitt arbete, skulle ha varit på barnstuga. Samhällets kostnader för ett barn motsvarar ungefär den skatt som denna lärare skulle betala om hon arbetade. Nu stannade hon hemma och skötte tre barn. Helt naturligt frågade hon: Hur värderar samhället det arbete jag utför när jag stannar hemma?